Herr talman! I det betänkande från socialutskottet som vi nu skall behandla tar utskottet upp en rad olika frågor, och vi har några moderata reservationer fogade till betänkandet. Jag ber att inledningsvis få yrka bifall till de reservationerna. Jag vill börja med att ta upp frågan om socialstyrelsen kontra vårt moderata krav på återinrättande av medicinalstyrelsen. Vi har nu några års erfarenhet av den ordning som innebär att socialstyrelsen också skall handlägga de frågor som tidigare medicinalstyrelsen hade att ta hand om. Vi vill hävda från moderat håll att erfarenheterna av en sammanslagen socialstyrelse inte är positiva. Vi tycker att de medicinska frågorna har kommit på undantag inom ramen för socialstyrelsens verksamhet och vi ser detta som mycket allvarligt när det gäller den totala synen på hälsooch sjukvården. Hälsooch sjukvården i vårt land är inget litet område. Ungefär 10 96 av BNP går till hälsooch sjukvård. Det är en mycket viktig verksamhet sett både ur enskild synpunkt och ur samhällets synpunkt, totalt sett. Vi upplever i dag en mycket stark och positiv utveckling inom hälsooch sjukvården. Jag tänker på den nya tekniken, på nya forskningsrön osv. Det krävs således att vi har en väl fungerande central myndighet, som kan följa utvecklingen. Detta gäller också tillsynsfrågorna inom hälsooch sjukvården. Jag kan inte komma ifrån tanken att man på vissa håll lever i föreställningen att det har blivit Landstingsförbundets uppgift att ta över litet av den gamla medicinalstyrelsens funktioner. På vissa håll skymtar en övertro på landstingens kapacitet och roll när det gäller den totala verksamheten inom hälsooch sjukvården. Landstingen har sin viktiga och givna roll i detta sammanhang, men det behövs ett tillsynsorgan, det behövs en väl fungerande central myndighet, som kan följa hälsooch sjukvårdens inriktning inför framtiden. Vi har också i dag påtagliga stora brister när det gäller hälsooch sjukvården i vårt land. Också detta talar för att vi behöver en central, väl fungerande och effektiv myndighet som kan hantera denna angelägna verksamhet. Andra viktiga delar i detta betänkande gäller långtidsvård och patientens ställning inom ramen för nuvarande hälsooch sjukvård. Vi moderater betonar i reservationer till betänkandet starkare än utskottsmajoriteten nödvändigheten av att få en kartläggning av förhållandena inom den svenska långvården och också möjligheten att mer konkret undersöka och granska förhållandena inom långvårdens verksamhet. Detta är, som vi ser det, nödvändigt. Det är angeläget ur personalperspektiv. Personalen som arbetar inom långvården har en mycket ansvarsfull uppgift, ansvarsfulla åligganden. Det är också angeläget ur patientens synpunkt. Vi vet att det i dag finns påtagliga brister inom svensk långvård. Vi kräver därför i reservation en kartläggning och utredning, som skall kunna resultera i konkreta förbättringsförslag vad avser den svenska långvården. I en annan reservation tar vi upp nödvändigheten av att stärka patientens ställning inom sjukvården, totalt sett, och vi anser att regeringen skall undersöka detta område och lägga fram förslag, som kan innebära en stärkt ställning för patienten. Herr talman! Till sist vill jag ta upp en reservation beträffande de enskilda vårdhemmen. Det pågår för närvarande i vårt land en mycket stor förändring när det gäller de enskilda vårdhemmens möjligheter att verka. Detta hänger samman med den nya trenden att avveckla institutioner, en trend som i och för sig kan vara bra men som nu tenderar att gå för långt i skilda sammanhang. Jag vill understryka att det är angeläget att samtidigt som denna trend pågår ta till vara de enskilda vårdhemmen i just det utslussningsarbete som ligger inom ramen för den ändrade synen på denna form av vård och omsorg. Därför är det, som vi påpekar i reservationen, angeläget att de enskilda vårdhemmens möjligheter att verka också förbättras inom ramen för de regler och bestämmelser som gäller för dem. De utgör ett viktigt komplement till andra former av sjukvård och omsorg. Vi hävdar att de kan fortsätta att vara det också i framtiden. Verksamheten kan utvecklas och förbättras, och vi bör ta till vara de resurser som finns på enskilda vårdhem, inte begränsa deras möjligheter att verka. Jag vill varna för att man nu ute i landet lägger ned och fördärvar väl fungerande små enskilda vårdhem, som skulle vara utomordentligt värdefulla komplement till andra vårdformer i vårt samhälle totalt sett. Det är hög tid att man ute i landet i de olika landstingen verkligen inventerar och ser till att ta till vara de resurser som finns. Det gäller fysiska och personella resurser och det gäller den sociala ambitionen hos dem som verkar inom de enskilda vårdhemmen. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,4, 5 och 6 som är fogade till socialutskottets betänkande.

Herr talman! Göte Jonsson talade så väl om de enskilda vårdhemmen att jag skall inskränka mig till att yrka bifall till reservation 6 och koncentrera mig till reservationerna 3 och 7 i mitt inlägg. Reservation 3 behandlar ett statligt institut för folkhälsan och reservation 7 signering av journalanteckningar. Att bota sjukdomar är viktigt. Framför allt av humanitära skäl men också av ekonomiska är det trots allt bäst om sjukdom kan förebyggas. Där återstår mycket att göra — det gäller att minska tobaksoch alkoholkonsumtionen, att få till stånd en aktiv egenvård och inte minst att klargöra vilken utomordentligt stor betydelse kosten har för folkhälsan. Aspekter på folkhälsan måste bevakas i all samhällsplanering, och det måste ständigt pågå en effektiv hälsoupplysning. Vi i folkpartiet vill ge den här funktionen en ökad auktoritet och anser att statens institut för folkhälsan bör återinrättas. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. I januari 1986 trädde nya patientjournallagen i kraft. Där krävs att alla anteckningar i journalen skall signeras. Det är värdefullt att journalanteckningar läses igenom och signeras men det är inte så värdefullt att det bör ske till vilket pris som helst. Det är mycket som pekar på att den lag, som skulle ge en god och säker vård, i vissa lägen kan innebära ett hot för patienten. Framför allt har det framförts att journaler inte funnits till hands och att sjukvårdsköerna ökat genom lagen. Som exempel kan jag citera ett avsnitt ur ett brev som kom häromdagen: ”Som tillförordnad chef för en större kvinnoklinik brottas jag dagligen med problemet att genomföra påtvingade besparingar med så liten effekt som möjligt på det direkta sjukvårdsarbetet.

Föreskriften har därför på ett missriktat sätt kommit att inkräkta på både vårdkvantiteten och vårdkvaliteten. Den tid som vårdpersonal och sekreteriat måste lägga ned genom signering och omständlig journalhantering, skulle på ett betydligt bättre sätt kunna användas i den direkta vården.” En enig patientjournalutredning valde att inte föreslå krav på signering. Regeringen ansåg inte heller att ett sådant krav borde införas. På förslag av socialutskottet beslutade riksdagen trots detta att krav på signering av alla journalanteckningar skulle införas i lagen. I efterhand har det bekräftats att utredning och regering hade rätt i sina farhågor, och mycket tyder på att utskott och riksdag inte i hela dess vidd förutsåg effekten av beslutet. Vid genomgång av ärenden anmälda till socialstyrelsens ansvarsnämnd från början av 1970 och framåt har man inte hittat ett enda fall där signeringskrav hade kunnat hindra misstag. Vi i riksdagen bör inte vara sämre än att vi vågar utsätta oss för risken att ompröva ett tidigare beslut, om det i efterhand visar sig att det inte var så väl genomtänkt. I reservation nr 7 anförs att konsekvenserna av patientjournallagen bör följas upp och att möjlighet till dispens skall övervägas. Jag yrkar bifall också till reservation nr 7.

Herr talman! Sedan den 1 januari 1986 har vi en lag som anger hur patientjournaler skall föras, vad de skall innehålla och hur de skall hanteras. Syftet med en patientjournalslag har främst varit att tillgodose patienternas rätt till en bra och säker vård. Om det har det inte rått några som helst delade meningar. För att ytterligare öka säkerheten gick riksdagen längre än vad som föreslogs i propositionen och gjorde ett tillägg med innebörden att den som svarar för en journaluppgift också har skyldighet att kontrollera och signera de nedskrivna anteckningarna. Det är det tillägget som skapat problem, större eller mindre beroende på sjukvårdsinrättningarnas storlek och karaktär. Avsikten med en patientjournal är naturligtvis att den skall fungera som ett smidigt, säkert och effektivt arbetsinstrument för hälsooch sjukvårdspersonalen, och en förutsättning för detta är att den alltid finns lättillgänglig när den behövs som informationskälla. Tyvärr fungerar det inte alltid så. Inte sällan är journalen på drift någonstans och finns alltså inte på den plats där patienten är. Det är en företeelse som av naturliga skäl blivit mycket vanligare genom kravet på kontroll och signering. Före lagens tillkomst var det vanliga att en journal så snart den var färdigskriven sorterades in i arkivet. Nu måste den läggas någonstans i väntan på kontroll och signering. Eftersom det på de större sjukhusen finns många läkare, och de har olika tjänstgöringsförhållanden, kan det i en del fall bli fråga om flera dagar. De här problemen var kända för utskottet redan när frågan behandlades förra våren. Då uttalades bl.a.: ”Utskottet är medvetet om att signeringskravet orsakat praktiska svårigheter främst inom akutvården på de stora sjukhusen.” Det var också känt, genom motioner och uttalanden från läkare och sjukvårdshuvudmännen, att den extra tidsåtgång som krävs, och som sammantaget är högst väsentlig, i de allra flesta fall går ut över angelägen vårdtid. Men utskottet sade då att det fick ankomma på sjukvårdshuvudmännen att förändra rutinerna, så att påtalade missförhållanden eliminerades. Nu har lagen varit i kraft i drygt ett år. Det är knappast någon hemlighet att man på flera håll inte har klarat av den här frågan på ett tillfredsställande sätt. Journalernas tillgänglighet har minskat, och signeringstvånget har gått ut över patientkontakterna. Det som alltså var tänkt att öka patientsäkerheten har i många fall, tyvärr, fått rakt motsatt effekt. I det nu aktuella betänkandet sägs bl.a.: ”Det är inte meningsfullt att utvärdera effekterna av signeringsregeln innan den prövats på ett seriöst sätt.” Varpå man grundar det senare i påståendet framgår inte. Jag antar att vi alla är medvetna om att det i dag finns väsentliga problem inom hälsooch sjukvården med långa vårdköer och bristande resurser över huvud taget. Jag anser inte att det är riktigt ansvarsfullt av riksdagen att då lägga uppgifter som är av mer administrativ karaktär och som tar dyrbar tid från patienterna på hälsooch sjukvården. Det finns säkert bättre och enklare sätt att klara journalkontrollen. Vi borde kunna enas om att ge socialstyrelsen i uppdrag att lösa den uppgiften i samverkan med sjukvårdshuvudmännen. På så sätt skulle riksdagen göra sjukvården en stor tjänst. Jag yrkar bifall till reservation 7. Herr talman! Jag vill också helt kort beröra den fråga som tas upp i reservation 6. Ett beslut i enlighet med vad vi reservanter föreslår skulle med säkerhet också leda till en gynnsam utveckling för sjukvården. På en del håll finns i dag en tendens att man i stället för att låta enskilda vårdhem utvecklas finner olika skäl för att minska underlaget för deras verksamhet. Att det ofta rör sig om utomordentligt bra verksamhet, fullt jämförbar med den offentliga, gör det hela mycket beklagansvärt. Det finns mycket som talar för att en översyn bör göras av stadgan för enskilda vårdhem och att den bör göras med det snaraste. Den passivitet som utskottsmajoriteten ger uttryck för främjar inte hälsooch sjukvården. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Herr talman! Ett vittnesmål om helvetet att vara läkemedelsberoende kommer från den amerikanska TV-producenten Barbara Gordon, som i radio, TV och press berättat om hur lätt det var för henne att börja med lugnande mediciner, men vilka plågor abstinensen gav när hon skulle försöka sluta med dem. För henne gick rehabiliteringen och vägen ut ur beroendet över en vistelse på ett mentalsjukhus. Medan socialstyrelsen här hemma inbördes träter om hur man skall förhålla sig till Valium, Sobril, Stesolid m.fl. s.k. bensodiazepiner hamnar allt fler människor i vårt land i beroende och missbruk. I dag kan vi på goda grunder säga att 80 000-160 000 människor är beroende av lugnande medel. Riktigt hur illa det står till förstår man först när man vet att bensodiazepinerna medicinskt har en verkningstid på bara mellan sex och åtta veckor. Ändå fortsätter tusentals människor år ut och år in att äta de här medicinerna. Pillerätandet fortsätter för att man skall slippa abstinensbesvären, inte för att det är medicinskt motiverat. På så sätt har råttfällan slagit igen om en, och man är läkemedelsberoende. Bensodiazepinabstinensen har precis alla de symptom som man får efter ett alkoholeller narkotikamissbruk. Det är bara det att läkemedelsabstinensen varar så mycket längre. Socialstyrelsen ger ut allmänna råd som vägledning för dem som arbetar med vård och behandling. Men trots att vi känner till bensodiazepinernas vanebildande egenskaper och att vi nu också har fått kunskaper om vilka psykiska och fysiska skador de ger på människorna, har socialstyrelsen inte lyckats få fram några allmänna råd som skulle minska konsumtionen till en medicinskt acceptabel nivå. Vi har i dag inte ens en tillsynsmyndighet, värd namnet, som kan kontrollera förskrivningarna av läkemedel. Att det skall finnas en sådan myndighet tycker jag är ett minimikrav. Socialstyrelsen har, såvitt jag vet, medel för fyra tjänster, men av olika skäl är de inte tillsatta. När länsläkarorganisationen avskaffades — det var ju länsläkarna som hade tillsynen över läkemedelsförskrivningen tidigare — sade man att deras funktion i det avseendet skulle ersättas av de miljömedicinska enheter som skulle byggas upp i landstingen. Vi har ännu inte fått de enheterna ute i landet, och det finns i dag ingen som har kontroll över förskrivningen av läkemedel. De nuvarande föreskrifterna för att skriva ut lugnande medel är mycket blygsamma. De omfattar i stort sett bara att man vid telefonrecept inte får skriva ut mer än ungefär 25 tabletter, och det får inte vara på recept som kan användas flera gånger. Vid vanlig receptförskrivning är de allmänna reglerna bara att receptet måste innehålla vissa uppgifter, t.ex. adressen för den som skall få medicinen. Det är allmänläkare i öppenvården som i dag står för merparten av recepten på beroendeframkallande läkemedel, detta trots att allmänläkarna saknar kompetens i psykiatri. Jag undrar om allmänläkarna, om vi bara skulle låta det fortsätta, också skulle ge sig in på andra områden utan att ha kompetens för det, t.ex. sätta i gång att operera starr. Det finns en myt om att läkemedelsberoende och missbruk av läkemedel bara berör en liten och närmast kriminell grupp av människor som springer mellan olika läkare och lurar till sig recept, i vissa fall t.o.m. förfalskar recept, för att komma över narkotikaklassade läkemedel. Den bilden av läkemedelsmissbruket passar läkemedelsindustrin mycket bra, för då slipper den en besvärande debatt om den läkemedelsgrupp, dvs. lugnande mediciner, som ligger på tredje plats på försäljningslistan. Verkligheten när det gäller läkemedelsmissbruk ser ut på ett annat sätt. Den största delen av de läkemedelsmedelsberoende människorna följer läkarens ordinationer, och de använder kanske t.o.m. lägre dos än läkarna sagt och springer aldrig till flera läkare. De har inte heller haft en tanke på att förfalska några recept. Men genom att hålla upp den andra bilden av läkemedelsmissbruket har man lyckats reducera ett stort hälsoproblem till att gälla en liten grupp oförbätterliga missbrukare, som vi då alla kan förfasa oss över. Socialstyrelsen tiger still, som jag sade i början. Denna passivitet beror tydligen på interna stridigheter, man är inte överens om hur man skall se på saken. Det är allvarligt att socialstyrelsen inte kan ena sig. Om inte socialstyrelsen förmår att uttala en uppfattning och kan samla sig och skriva tillämpningsföreskrifter och allmänna råd, känner sig inte heller landstingen tvingade att skaffa kunskaper och behandlingsresurser för dem som blivit tablettberoende. De som i dag vänder sig till sjukvården för att få hjälp när de själva känner att de har hamnat i detta beroende, möts ofta med uppmaningar som: Följer ni bara läkarens ordination är det ingen fara, eller: Har ni problem med läkemedel så beror det på att ni överkonsumerar eller missbrukar. Men det vanligaste och ärligaste svaret är: Tyvärr, vi har varken kunskaper eller resurser för att hjälpa er! Läkemedelsberoende är näst efter alkoholberoende vårt största drogproblem, och det är många fler människor i vårt land som är beroende av preparat typ bensodiazepiner än människor som är beroende av illegal narkotika. Därför är denna fråga mycket brådskande. Vpk:s yrkande, som behandlas och avslås i dagens betänkande, är också mycket blygsamt. Vi kräver att regeringen skall ta initiativ till att det skrivs tillämpningsföreskrifter, och vi kräver också att man omedelbart skall börja utbilda öppenvårdsläkarna i psykofarmaka, för det är helt klart att de har helt otillräckliga kunskaper på detta område. Men våra krav och förslag avslås med hänvisning till den sittande läkemedelsutredningen. Såvitt jag kan se kan våra förslag knappast komma i konflikt med vad läkemedelsutredningen kommer att föreslå. Om man väntar ytterligare förlorar man bara tid, och ännu fler människor kommer under tiden att bli läkemedelsberoende, medan de som sitter fast i detta beroende inte får hjälp. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! I betänkande 16 från socialutskottet behandlas budgetpropositionens förslag om anslag för ett antal olika ändamål inom hälsooch sjukvården. Regeringens förslag till medelsanvisningar tillstyrks av utskottet på samtliga punkter. Utskottet behandlar också ett stort antal motioner om bl.a. hälsooch sjukvård samt läkemedelsfrågor. I några motioner behandlas frågor som rör den rättspsykiatriska verksamheten. I detta avseende föreslår utskottet att ett tillkännagivande skall göras. Så sent som i ett betänkande 1985/86 riktade utskottet skarp kritik mot de långa väntetiderna för rättspsykiatriska undersökningar och uttalade att regeringen måste vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållandena. Socialministern anser att situationen på detta område är oacceptabel, men i budgetpropositionen redovisas inga andra förslag till åtgärder än de som utskottet tidigare ansett vara otillräckliga. Vi erinrar därför om riksdagens tidigare uttalande att man måste överväga att ställa mera resurser till förfogande för den rättspsykiatriska verksamheten och uttalar att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen i denna del. Vi förutsätter också att frågan om i vad mån staten bör överlåta sitt ansvar för de rättspsykiatriska undersökningarna till sjukvårdshuvudmännen ingående skall penetreras i det pågående arbetet med reformeringen av den slutna psykiatriska vården. Jag skall kort kommentera de åtta reservationer som är fogade vid detta betänkande. I en av de moderata reservationerna begärs, som vi hörde tidigare här, en utredning om ett återinrättande av medicinalstyrelsen. Denna fråga har behandlats tidigare i utskottet, och vi har då menat att en offensiv hälsopolitik kräver en samverkan mellan hälsooch sjukvård, socialtjänst och hälsoskydd. Den helhetssyn som vi vill skall råda inom såväl hälsooch sjukvård som socialtjänst talar för en integrering på centralt myndighetsplan av dessa frågor. Vi delar i och för sig Göte Jonssons synpunkter på de problem som finns när det gäller tillsynsverksamheten. Det är dock så, som Göte Jonsson mycket väl känner till, att denna verksamhet kommer att bli föremål för en särskild översyn. En annan moderat reservation handlar om tillsynen över långtidssjukvården. Det är helt klart att det finns stora brister inom långtidssjukvården, och utskottet har ingen annan uppfattning än reservanterna om det angelägna i att det på många punkter kommer till stånd förbättringar inom denna vård. Socialstyrelsen har dock helt nyligen genomfört en mycket omfattande studie avseende tillståndet inom institutioner för äldre och även för handikappade i hela vårt land. Med denna som underlag har socialstyrelsen nu för avsikt att intensifiera tillsynen. Även i detta sammanhang kommer den planerade utredningen om tillsynen över hälsooch sjukvården att vara av betydelse. Med anledning av en tredje moderatreservation, som gäller patienternas inflytande över vården, vill vi bara erinra om att det sedan 1980 finns förtroendenämnder i landstingen. Visserligen kan man med fog säga att dessa nämnder fungerar ganska olika, men på det hela taget har de inneburit en kraftigt ökad möjlighet för medborgarna-patienterna att skaffa sig inflytande över hälsooch sjukvården. I betänkandet från socialberedningen om bl.a. den psykiatriska vården har föreslagits särskilda insynsnämnder. Vi tycker från utskottets sida att det är rimligt att man vid beredningen inom regeringskansliet av socialberedningens betänkande också diskuterar förtroendenämnderna. Vi har också att vänta ett förslag från regeringen på denna punkt. Folkpartireservationen gäller frågan om ett statligt institut för folkhälsan. Inte heller här finns det i sak några delade meningar, åtminstone inte annat än om på vilket sätt saken skall främjas. Vad gäller behovet av en bra hälsoupplysning, inte minst i kostfrågor, har vi inga som helst delade meningar. Vi inom utskottsmajoriteten menar att nuvarande organisation, som grundar sig på det i den nya hälsooch sjukvårdslagen givna uppdraget till landstingen att bedriva förebyggande arbete i samverkan med de samhällsoch miljömedicinska enheter vilka byggts upp inom ramen för socialstyrelsens ansvar för hälsoupplysningen, fungerar bra och kan utvecklas. Vi har dessutom en del andra myndigheter som arbetar med detta, bl.a. statens miljömedicinska laboratorium. Signering av journaler tas upp i reservation 7. Detta diskuterade vi senast för något år sedan här i kammaren, och ståndpunkterna är desamma i dag som tidigare. Från utskottets sida har vi sagt att den här bestämmelsen har kommit till för att värna om patienternas säkerhet. Det vore väl underligt om inte sjukvårdshuvudmännen skulle kunna finna arbetsformer som gör det möjligt att leva upp till det krav som riksdagen har ställt. Vi uppmanar därför på nytt landstingen att göra allvarliga ansträngningar för att se till att detta fungerar. Vi är också medvetna om att det finns praktiska problem, men landstingen bör göra förnyade ansträngningar för att lösa dessa problem. Innan sådana ordentliga ansträngningar har gjorts finner vi det inte meningsfullt att göra någon utvärdering på det sätt som föreslås i reservationen. I den gemensamma borgerliga reservationen 6 tar man upp enskilda vårdhem. Detta har tidigare diskuterats, och vi har från utskottet tidigare hävdat att det är rimligt att socialstyrelsen själv tar initiativ till en översyn, om en sådan behövs. Även i detta sammanhang är utredningen om tillsyn av hälsooch sjukvård intressant, eftersom den kommer att ta upp frågan om tillsyn av enskilda vårdhem. Jag får också erinra om att vi inom kort väntar ett huvudbetänkande från äldreberedningen. Det är rimligt att man diskuterar huvudfrågan först, nämligen vilken inriktning vi skall ha på den framtida äldreomsorgen, och inte börjar så att säga i bakänden med att göra en översyn av stadgan om enskilda vårdhem. Slutligen vill jag säga något om vpk-reservationen. Det är naturligtvis allvarliga saker som Margö Ingvardsson talar om. I sakfrågan har vi från utskottet i övrigt inte någon annan bedömning än reservanten. Vi tycker också att detta är ett mycket allvarligt problem.

Vi delar oron — något måste göras åt problemen — och vi får säkert anledning att återkomma till detta ganska snart när vi får se vad utredningen föreslår. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Beträffande medicinalstyrelsen vill jag först säga, att visst är det viktigt med en helhetssyn, men inom ramen för en helhetssyn får det inte bli som det är i dag, nämligen att andra delar får en alldeles för dominerande ställning. Vi märker det i dag inom den medicinska delen av socialstyrelsen som är satt på undantag. Vi ser det också när det gäller brister i socialstyrelsens funktioner och verksamheter i fråga om det medicinska ansvaret. Det finns därför risk för att man hamnar i litet grand av populism. Det har blivit så att vissa andra ansvarsområden inom socialstyrelsen varit politiskt mera populära än de medicinska. Vi från moderat sida menar att de medicinska frågorna är så viktiga att de inte får påverkas av vissa politiska strömningar i tiden. Vi måste ha ett effektivt tillsynsorgan, en effektiv myndighet som behandlar för människor så viktiga frågor som de medicinska och hälsopolitiska frågorna utgör. Beträffande de enskilda vårdhemmen kräver vi faktiskt att man skall kunna få samma patientgrupper som man har inom landstingsdrivna vårdhem. Vår reservation går ut på det. Det här är, som jag sade tidigare, mycket angeläget med tanke på den utslussningsprocess som nu pågår inom ramen för denna form av verksamhet. Det är beklagligt att utskottsmajoriteteninte ser de resurser som finns inom de enskilda vårdhemmen och som kan utnyttjas på ett effektivt sätt om man bara vidtar en så enkel åtgärd som att ändra på stadgan, så att man får möjlighet att där placera även andra vårdkategorier än vad som nu är fallet. Det är beklämmande att man inte ser den resurs som bl.a. utgörs av den personal som nu verkar inom de enskilda vårdhemmen. I stället stryper man denna form av verksamhet och tillgodogör sig inte denna resurs i ett läge när vi vet att behoven är skriande och människor inom dessa vårdkategorier lider just beroende på brist på resurser.
Herr talman! Angående patientjournallagen är det en smula beklagligt att Yvonne Sandberg-Fries förefaller så låst i sin uppfattning. Vi är alla överens om att vi vill göra hälsooch sjukvården bra och säker. Jag förmodar att vi också är överens om att man på olika håll brottas med stora problem, framför allt i form av bristande resurser. Då borde vi kunna bli överens om att riksdagens beslut i fråga om kontroll av patientjournalerna inte nödvändigtvis behöver innebära den absolut bästa formen och den största säkerheten. Vi borde i stället kunna visa en öppenhet för andra lösningar. Det är ju ändå syftet som är viktigast, inte förfaringssättet. Under den tid då landstinget gör förnyade prövningar, som Yvonne Sandberg-Fries nämnde, vore det enligt vår uppfattning rimligt om man kunde ge dispens från signeringstvånget. Det är också rimligt att socialstyrelsen ges möjlighet att medverka i arbetet för att åstadkomma någorlunda enhetliga regler, som på ett tillfredsställande sätt kan tillgodose kravet på säkerhet.
Herr talman!

Jag tog upp denna fråga i en interpellationsdebatt med socialministern i december 1986. Jag fick reda på att läkemedelsutredningen, som började sitt arbete 1984, inte då hade börjat att ta tag i frågorna om psykofarmaka. Utredningen skall vara färdig någon gång i vår. Den har förmodligen helt nyligen arbetat med dessa frågor. Det kan tänkas att det skulle uppstå problem om vi nu skulle komma med förslag om hur tillsynen över förskrivning av läkemedel skall fungera och om vi klart skulle säga att dessa fyra tjänster skall tillsättas och att det är de miljömedicinska enheterna som skall ha ansvaret. Jag har förståelse för att utredningen närmare vill se på det. Men när det gäller behovet av utbildning till allmänläkare finns det ingen som helst anledning att vänta. Vi vet att de inte har kompetens i psykiatri. Vi vet att nio av tio recept på psykofarmaka skrivs ut av allmänläkarna. Det är helt klart att de inte ens ger patienter informationen att preparaten bara har en medicinsk verkningsgrad på sex till åtta veckor, utan patienter kan få fortsätta att äta preparaten ett helt år. När patienten kommer tillbaka till doktorn och talar om vilken ångest och vilka nervösa besvär som hon — eller han, men det är oftast en hon — har, då får hon bara mer tabletter, fast vi nu vet att det är tabletterna som ger henne de besvären. Då behöver vi ju inte vänta på att läkemedelsutredningen kommer att peka ytterligare på behovet av utbildning av allmänläkare. För att inte förlora någon tid måste vi påbörja arbetet med detsamma, och det är oerhört bråttom, för att inte fler människor skall rasa in i det här eländet.
Herr talman! Först till Göte Jonsson: Han säger att det är andra frågor än de medicinska som är politiskt populära. Jag har faktiskt inte det intrycket av den debatt som pågår i samhället. Finns det något som vi har diskuterat under senare år är det hälsooch sjukvården — inte minst frågan om köerna och annat, som vi har mycket aktuella. Uttalandet får alltså stå för Göte Jonssons räkning. Han säger också att det är beklämmande att majoriteten inte ser resurserna i de enskilda vårdhemmen. Men vi har över huvud taget inte uttalat oss i den frågan. Det pågår redan nu en omfattande debatt om äldreomsorgen — det är i mycket den som berörs i det här fallet. Vi kommer att få mer bränsle till den debatten när äldreberedningen lägger sitt huvudbetänkande. Låt oss diskutera inriktningen av den här omsorgen innan vi tar ställning till på vilket sätt vi skall ändra i olika föreskrifter o. d. Vi måste ha klart för oss vad vi vill innan vi börjar vidta några åtgärder. Till Rosa Östh: Jag är inte låst i min uppfattning, och det är inte utskottsmajoriteten heller. Men jag tycker faktiskt att landstingen kunde försöka lösa de här problemen med litet större engagemang än vad de hittills har visat. När de väl har gjort det får vi väl fortsätta diskussionen. Då kan vi börja se på hur det hela fungerar. Det är kontrollen av journalanteckningarna som är viktig. Den som står för anteckningen måste ju kontrollera utskriften, och då kan det ju inte ta så mycket tid att signera den i samband med detta. Egentligen är det alltså inte signeringen som sådan som är det intressanta utan kontrollen. Signeringen är bara ett bevis på att kontrollen är utförd. Slutligen till Margö Ingvardsson: Att vi hänvisar till läkemedelsutredningen beror på att den har i uppdrag att behandla frågor som rör såväl förskrivning av läkemedel som behov av information till patienter, läkare och annan sjukvårdspersonal. Att vi vill vänta på utredningen beror på att vi ser mycket seriöst på den här frågan. Vi har för vana i det här samhället att vara mycket noggranna när vi bedömer hur vi skall åtgärda olika missförhållanden, och utredningsinstitutet är till för att ge oss den noggrannhet, den kartläggning och den bakgrund som gör att vi kan fatta bra och vettiga beslut som får den verkan som vi har avsett. Det är alltså skälet. Till sist beträffande utbildning av läkarna inom primärvården: Det finns ingenting som hindrar landstingen från att i dag bedriva utbildning för sina läkare inom primärvården, och utskottsmajoriteten ser naturligtvis mycket positivt på att landstingen vidtar sådana åtgärder.
Herr talman! Vad jag sade var att under den tid som socialstyrelsen har verkat har vi varit inne i perioder där det funnits andra frågor som varit mer politiskt populistiska än sjukvården. På grund av den bristoch krissituation som vi befinner oss i nu är den frågan en av de stora politiska frågorna i dag. Men det kan ju till viss del bero på att just tillsynsmyndigheten inte har fungerat och varnat i tid för den utveckling som vi hamnat i. Hade vi i stället haft en väl fungerande medicinalstyrelse skulle en sådan tillsynsmyndighet ha kunnat se till att vi inte hade hamnat i den krissituation som sjukvården befinner sig i i dag. Det är för att undvika sådant i framtiden som vi enligt vår mening måste ha en fungerande medicinalstyrelse. Vi kan inte bara hänvisa till landstingens ansvar när det gäller hälsooch sjukvården. Vad sedan gäller de enskilda vårdhemmen är den fråga vi har tagit upp inte någonting som enbart berör äldreberedningen. Även andra patientkategorier vårdas och behandlas inom ramen för enskilda sjukhem. Det går alltså inte att hänvisa till äldreberedningen när det gäller de enskilda vårdhemmen totalt sett, eftersom där vårdas också andra viktiga patientkategorier.
Herr talman! Jag vill påstå att det är en smula magstarkt att i dag kräva av sjukvårdshuvudmännen att de skall ta itu med ett svårlöst administrationsproblem, när de brottas med långa vårdköer och andra problem. Man har hittills helt enkelt fått lösa detta genom att anslå avsevärd tid till att kontrollera och signera patientjournalerna, tid som i stället skulle kunna användas för patientkontakter. I mitt inledningsanförande underströk jag emellertid att det mera handlar om kontrollen än om själva signerandet. Sedan undrar jag varför Yvonne Sandberg-Fries tror att man får den säkraste kontrollen av att journalen överensstämmer med det som ursprungligen har intalats på band — vilket är det vanligaste förfaringssättet — om läkaren utför uppgiften. Som det fungerar i dag går det i många fall åtskilliga dagar från det att läkaren har talat in journaluppgiften till dess att han eller hon har möjlighet att kontrollera att det utskrivna överensstämmer med det ursprungligen intalade. Under mellantiden har läkaren behandlat många fall. Att då begära att han skall kunna utföra den här kontrollen är nästan orimligt. Jag vidhåller att frågan borde kunna lösas på ett bättre sätt. Riksdagen borde medverka till att den blir löst på ett seriöst sätt.
Herr talman! Först vill jag bestämt understryka att jag aldrig har anklagat utskottet för att inte arbeta seriöst med läkemedelsfrågorna. Jag tror verkligen att utskottet gör det. Vad jag diskuterar är huruvida det inte finns skäl att göra någonting redan nu, trots att en utredning arbetar inom området. Om man som utskottsföreträdare hänvisar till en utredning, då måste man ha några kunskaper om vilka frågor utredningen, som i det här fallet är i slutskedet, har arbetat med. Man har ju då åtminstone vissa aningar om inom vilka områden utredningen kommer att lägga fram förslag. Enligt vad jag har inhämtat har utredningen inte arbetat med de beroendeframkallande läkemedlen förrän just på slutet, efter den interpellationsdebatt i ämnet som jag hade med Gertrud Sigurdsen. Jag har emellertid inte kunnat finna att våra krav strider mot de förslag utredningen kommer att lägga fram. Beträffande utbildningen säger Yvonne Sandberg-Fries att det är fritt fram för landstingen att sätta i gång med att utbilda allmänläkarna. Naturligtvis kan de göra det, men Yvonne Sandberg-Fries vet precis lika bra som jag att så länge socialstyrelsen inte kan samla sig och komma ut med allmänna råd och riktlinjer — de må vara hur kortfattade som helst, men någon signal måste man ge — känner sig inte landstingen tvingade eller skyldiga att göra någonting. Vi vet också att den utbildning om läkemedel som våra allmänläkare på vårdcentralerna får i dag är helt och hållet styrd av läkemedelsindustrin. Det är läkemedelsindustrin som utbildar våra läkare om läkemedel. Den utbildningen är säkert både korrekt och bra, men läkemedelsindustrin har självfallet inte samma intresse som vi av att utbildningen skall leda till en minskning av förskrivningen. Det är där en del av konflikten ligger, och därför är det viktigt att vi gör någonting. Eftersom socialstyrelsen av olika skäl inte har förmått att ta tag i detta måste det til syvende og sidst ankomma på regeringen att ta initiativ till åtgärder som minskar läkemedelskonsumtionen.
Herr talman! Först till Göte Jonsson. Han säger att tidigare har man haft åsikter för att de har varit politiskt populära. Jag delar inte den uppfattningen. Alla de undersökningar som har gjorts genom åren om vad folk sätter främst när det gäller samhällsinsatser visar nämligen att hälsooch sjukvården ligger i topp. Det är hälsooch sjukvården som engagerar människor allra mest, och det är till den man är mest villig att betala skatt för att få samhällets tjänster. Det är inte bara äldreberedningen som är intressant, men den är en mycket stor del av det här området. Därför är det rimligt att vänta på den diskussion som kommer att följa på den utredningen. Till Rosa Östh vill jag säga att jag kanske har en annan uppfattning än hon om hur mycket landstingen orkar med. Jag tror att de orkar både att ta itu med vårdköerna och att fundera över hur man skall lösa det problem beträffande journalerna som har tagits upp. Jag inte bara tror utan är ganska säker på att man med de stora resurser som finns på landstingssidan klarar av det. Vi har ju också i tidigare betänkanden visat hur man på ett smidigt sätt skall kunna gå fram för att finna lösningar på det här problemet. Jag har inte någon pessimistisk inställning till landstingens möjligheter i det avseendet. Detsamma gäller egentligen det som Margö Ingvardsson tar upp. Hon förefaller också vara nästan överdrivet negativ när det gäller de kunskaper som våra allmänläkare inom primärvården besitter. Mina erfarenheter av den gruppen läkare är mer positiva än Marg6é Ingvardssons. Primärvården är ju stadd i väldig utveckling över hela landet. Det förs en mycket intensiv diskussion om hur man på olika sätt skall jobba inte minst med de förebyggande insatserna. Jag tror att det är att gå till överdrift att så kategoriskt som Margö Ingvardsson påstå att våra allmänläkare skulle vara okunniga på det här området. Jag har större förtroende för den gruppen än vad Marg6ö Ingvardsson har. Jag tror att dessa frågor diskuteras mycket mer ute i landstingen än vad vpk gör gällande i sin motion. Man har uppmärksamheten fästad på problemet. Det hindrar inte att mer måste göras, men de uppgifter som utskottet har fått om vad läkemedelsutredningen håller på med har gett oss anledning att uttala att vi kan vänta på utredningens betänkande för att se vilka förslag utredningen presenterar. Sedan kan vi diskutera dem och komma fram till effektiva och bra lösningar som kan sättas in för att bekämpa det här missbruket.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:17 behandlas budgetpropositionen och ett antal motioner på arbetsmiljöns område. Utskottet har avstyrkt samtliga motionsyrkanden. Moderaterna har ställt sig bakom regeringens proposition då det gäller arbetsmiljön. Sten Andersson i Malmö har emellertid i en motion, S0710, tagit upp det förhållandet att många asbestskadade ställs utanför den trygghet som en mellan arbetsmarknadens parter träffad överenskommelse givit då det gäller arbetsskador. Riksdagen bör därför bifalla reservation nr 12, som går ut på att regeringen skall pröva möjligheten att förbättra situationen för dem som i arbetet har fått asbestbetingade sjukdomar, om skadan konstaterats före den 1 februari 1974. Detta är en bortglömd grupp. Den är kanske inte så stor, men det är ändå en grupp som fått det allt svårare. Dessa personer kommer — om ingenting görs — att få det värre och värre. Därför tycker vi från moderat sida att det är angeläget att försöka hjälpa dem. I en motion av Gullan Lindblad hemställs att riksdagen hos regeringen skall begära en översyn av förordningen med syfte att undanröja hinder för ungdomar under 18 år att få arbete. Utskottet delar inte motionärens uppfattning att de särskilda skyddsreglerna för minderåriga ungdomar skulle vara för restriktivt utformade, vilket motionären har framhållit. Moderaterna i utskottet har reserverat sig i reservation nr 17 till förmån för motionen och framhåller där att det givetvis behövs vissa bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen som tar sikte på att skydda minderåriga. Det får dock inte vara så, att arbetsmiljön blir så genomreglerad att ungdomar fråntas en mängd möjliga arbetsuppgifter. Det vore därför riktigt om regeringen gjorde en utvärdering av arbetsmiljölagstiftningens effekter då det gäller just möjligheterna att ge de unga meningsfull sysselsättning. Vi vill alltså ge regeringen detta till känna. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna 12 och 17 i betänkandet.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 3 och 13. Reservation 3 handlar om gravida kvinnors rätt till omplacering eller att vara hemma med ersättning från försäkringskassan på grund av att omplacering inte har kunnat ordnas på arbetsplatsen. De här kraven har ett visst stöd i arbetsmiljölagen också. I det fallet handlar det emellertid bara om hänsyn till de kvinnor som arbetar direkt med bly. Nu menar utskottsmajoriteten att dessa frågor bör kunna lösas genom samråd mellan arbetsgivare och fackliga organisationer på arbetsplatserna. Nu har det dock visat sig att detta inte fungerar. Man måste då kräva att dessa kvinnor skall få ett mycket bättre skydd än vad de har i dag. Det finns ju mängder med faktorer som kan påverka fostret. Utskottet skriver: ”Utskottet anförde vidare att även om det i dag inte fanns vetenskapliga bevis för att bildskärmsarbete leder till graviditetsstörningar bildskärmsarbetande kvinnors oro borde respekteras.” Detta är ju det viktiga. Om man kan misstänka att det finns avigsidor med detta arbete, måste man också se till att de här kvinnorna slipper utföra ett arbete där de känner oro eller där de misstänker att arbetet kan ge problem. Jag tycker att utskottet skulle ha gått betydligt längre och krävt verkliga åtgärder, så att gravida kvinnor kan få arbeta under trygga former på sina arbetsplatser. Om detta inte skulle gå att ordna skulle de i stället ges möjlighet att få vara hemma med ersättning från försäkringskassan. I motionen tar jag också upp några aspekter på att yrkesinspektionen nu övertar en del av det som den kommunala tillsynen tidigare har omfattat, och jag kräver en utvärdering och uppföljning under första halvåret 1988. Det tycker inte utskottet. I och för sig har vi kunnat acceptera detta, eftersom den nya ordningen gäller fr.o.m. den 1 januari. Likväl tror jag att det är utomordentligt viktigt att man med kraft tittar på detta och att man i framtiden visar ett mycket stort intresse för denna fråga. Om tillsynen inte fungerar, är ju arbetsmiljölagen inte ett särskilt gott skydd för de anställda. I min motion nämner jag också en del om den psykosociala arbetsmiljön och kräver att man i större omfattning startar fullskaleförsök. Utskottsmajoriteten framhåller att det förekommer sådan försöksverksamhet, och det gör det ju. Det gäller t.ex. miljöoch arbetsmiljöfondernas verksamheter. Det är bara det att sådan här försöksverksamhet förekommer i alldeles för ringa omfattning. Man borde se till att den försöksverksamhet som pågår blir utvärderad. Man borde också starta ny sådan verksamhet, så att man bättre kan se över alla de arbetsverksamheter som finns. Jag tror att man måste skynda på litet grand i det avseendet, för just den psykosociala arbetsmiljön är nog en av de största olägenheterna för närvarande i svenskt arbetsliv. Vidare nämner jag i min motion också företagshälsovården. Jag menar att denna på ett bättre sätt skulle kunna samarbeta med andra externa grupper, exempelvis försäkringskassan, landstinget, arbetsgivarna och — ibland — arbetsförmedlingen. Olika projekt runt om i Sverige — bl.a. Trelleborgsprojektet — visar att ett sådant samarbete ger utomordentligt goda resultat. Utifrån erfarenheterna från de projekt som pågår och som har pågått och som även helt eller delvis är utvärderade borde man kunna initiera åtgärder som innebär att företagshälsovården breddar sin verksamhet. Den borde i mindre omfattning än nu syssla med rent sjukvårdsarbete för att i stället också kunna ägna sig åt rehabilitering och förebyggande åtgärder. I reservation 13 kräver reservanterna att rökfria miljöer skall kunna garanteras. Det tycker också utskottet. Det är bara det att man inte är beredd att göra någonting för att sådana miljöer skall kunna skapas. Man menar att sådant skall skötas på arbetsplatserna, genom samråd och samverkan. Men det har man sagt länge, och trots det finns det utomordentligt många arbetsplatser som inte har rökfria arbetsmiljöer. Jag tycker nog att man skall ställa sig bakom den här reservationen, där det alltså krävs rökfria arbetsmiljöer. Slutligen — för att återgå till min motion — vill jag säga att jag där också kräver en översyn av gränsvärdena. Man säger att en översyn redan pågår och att man skall utreda både de ekonomiska och de hälsomässiga konsekvenserna av en halvering av nu gällande gränsvärden. Allting tyder alltså på att alla egentligen är medvetna om att gränsvärdena i många fall ligger på en alldeles felaktig nivå. Trots det skjuter man hela tiden problematiken framför sig — alltmedan människorna, naturligtvis, mår mycket dåligt av de miljöer som de tvingas arbeta i. Jag tror att det i och för sig borde ha gått att lösa dessa problem snabbare. Men ifall den föreslagna utredningen kan snabbutreda de ekonomiska och hälsomässiga konsekvenserna, kan vi tills vidare ställa oss bakom ett sådant förslag. Herr talman! Jag yrkar, som sagt, bifall till reservationerna 3 och 13.

Herr talman! Inom arbetsmiljöområdet uppkommer ständigt nya problem. Arbetare utsätts för nya och ofta okända risker. Bland skadorna märks hudskador och allergier, och än allvarligare är de skador som ger sig till känna först efter många år. Dit hör t.ex. cancer och ärftlighetsskador. Nya problem uppkommer i takt med den tekniska utvecklingen, och ett under flera år uppmärksammat område är arbetet vid bildskärmar. Att bildskärmsarbete kan ge upphov till besvär av ergonomisk karaktär är alla överens om, men det råder också en utbredd oro över huruvida strålningen från de konventionella skärmarna innebär risker och t.ex. kan förorsaka hudskador och graviditetsstörningar. Efter flera års debatt och oklarhet om bildskärmarnas farlighet skall nu äntligen en omfattande produkttestning göras. I proverna kommer både själva bildskärmen, dess läsbarhet och tangentbordets utformning att granskas. De elektromagnetiska fälten och de elektrostatiska fälten skall också mätas. Reglerna för provningen har fastställts av statens mätoch provråd. Det är bra att produkttestningen nu skall genomföras, men det är också nödvändigt att testresultaten så snart som möjligt blir offentliggjorda, så att arbetsgivare och arbetstagare får möjlighet att före anskaffning av ny bildskärmsutrustning bedöma egenskaperna och välja den utrustning som har den högsta kvaliteten ur arbetsmiljösynpunkt. Detta tas upp i motion S0716 av Rosa Östh och Bengt Kindbom. livsmedelsföretag arbetade 81 20 med tempoarbete, enligt en undersökning. Siffran för männen var 17 90. Vårdbiträden har tungt arbete, särskilt de som arbetar inom hemtjänstverksamhet, hemsjukvård och långvård. Många orkar inte med heltidsarbete, och många får förslitningsskador. Allt fler lämnar yrket på grund av dess tunga karaktär, och det gäller inte minst yngre personer. Många förtidspensioneras på grund av utslitna ryggar. Det är svårt att nyrekrytera personal till yrket. En undersökning som gjorts i ett län om arbetsförhållandena för kvinnor som arbetar i storkök inom skolförvaltningen visade att många kvinnor arbetar i en miljö där utvecklingen stått stilla i många år. Städvagnar saknades i stor utsträckning liksom lyfthjälpmedel. Det är över huvud taget en tungarbetad miljö i storköken. I en kommun gjordes en hälsoenkät bland dessa kvinnor, och den visade att över 80 760 hade besvär i ryggen. Ofta handlar det om äldre kvinnor som inte är vana att kräva något för egen del och som finner sig i att arbeta i obekväm miljö. Det är bra att arbetsmarknadsministern understryker att de speciella risker som kvinnor utsätts för i arbetslivet bör tas upp i arbetsmiljöforskningen. Men enligt centerpartiets uppfattning behövs det dessutom en kartläggning av kvinnors arbetsmiljö inom olika tunga arbeten för att man skall få en bild av den aktuella situationen. Det skulle kunna innebära att nya redskap och hjälpmedel togs fram och att kvinnornas hälsosituation förbättrades. I motion S0708 med Rosa Östh som första namn behandlas arbetsskadorna bland ensamarbetare i skogen. Årligen rapporteras ca 1 000 olycksfall och 10 dödsfall. Undersökningar som har gjorts visar att det övervägande antalet olycksfall inträffar vid huggning. Orsaken är bl.a. bristande kunskaper om den säkraste arbetstekniken och att skyddsutrustning inte används. Skogsarbete är ofta ensamarbete. Den tekniska utvecklingen också på detta område har gått snabbt, och det ställs krav på ökade arbetsinsatser för att öka avverkningen i skogen. Medvetna om arbetsskadesituationen genomförde skogsbranschens organisationer särskilda säkerhetsdagar under 1985 i ett par län. Deltagarna uppskattade mycket högt den information som de därigenom fick. Arbetarskyddsstyrelsen borde anordna sådana säkerhetsdagar i skogen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 10 och 20 och i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas sju motioner av vpk, och vi är också med på den åttonde. Det har avgivits 16 reservationer där vpk finns med. Allt fler inser att arbetsmiljön, trots att det har gjorts stora enskilda framsteg, försämras sett ur ett vidare arbetsmiljöperspektiv. En mänskligare framtid förutsätter att arbetsmiljön i dag är någorlunda mänsklig. Det kan verkligen ifrågasättas om den är det. Det kan absolut inte sägas att den är tillfredsställande, när 92 människor dödas, 107 000 skadas genom olycksfall, 29 700 blir sjuka av sitt arbete och en mängd människor blir förtidspensionerade. I dessa siffror ingår ändå inte de stora problemen i arbetslivet, som går under beteckningen psykosociala problem. När jag påstår att arbetsmiljön har försämrats i vid mening grundar jag det på den utveckling som pågår i arbetslivet. Nya branscher med smygande problem gör sitt intrång i arbetslivet samtidigt som de s.k. gamla verksamheterna ställs inför hårda omställningsoch effektivitetskrav. Orsakerna står naturligtvis att finna i kapitalets vinstmaximeringsprinciper som råder över alla områden, även det offentliga, och den klassamarbetsanda som i dag är förhärskande på arbetsplatserna. Ett arbetsliv i MBL:s samarbetsanda ger fritt fram för ett mer omänskligt arbetsliv med ökad effektivitet och prestationer — som inte står i överensstämmelse med önskemålet att ge människan förutsättningar att vara en hel social varelse. Försämringarna kan härledas till arbetsmiljölagens förutsättningar med dess vackra och fina målsättning, som skall förverkligas genom att parterna på arbetsmarknaden skall komma överens. Denna samarbetsfilosofi har alltid tidigare visat sig felaktig. Parterna — och därmed klasserna i samhället — har olika intressen. Uteslutande strikt affärsmässiga principer som grund för arbetslivet är omöjliga att förena med en god och en bättre arbetsmiljö. Det kanske mest beklagansvärda är emellertid det fackliga toppskiktet, som omfattar klassamarbetsfilosofin — och därmed inte frigör den kraft som de fackliga organisationerna borde ha i arbetsmiljöarbetet. Nu uppnås den kraften genom duktiga skyddsombud och andra enskilda fackliga företrädare, men den samlande kraften från fackföreningsrörelsen saknas. Framtidens arbetsmiljö hotas ytterligare av den harmonisering med EG som vi skall iaktta. Anpassningen till EG:s marknadskrav och Romtraktaten skall förverkligas till 1992. Dess fyra friheter — rörelsefrihet för personer, varor, tjänster och kapital — skall råda. Sverige skall harmoniseras till dess regler, och den svenska arbetsmiljölagstiftningen kommer i kläm. Den utgör t.o.m. ett handelshinder. Arbetarskyddsstyrelsen har, såvitt jag förstår, lämnat dispenser för tillfälliga typgodkännanden till bl.a. utländska entreprenadmaskiner för att det inte skall finnas handelshinder på denna punkt. En av de stora frågorna som diskuterats i detta sammanhang är kommerskollegiums klagomål hos regeringen över att arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat arbetsmil'öregler som kan betecknas som tekniska handelshinder. Arbetsmarknadsministern skall, enligt vad jag förstår, avgöra dessa frågor, när inte myndigheterna kommer överens. Kommerskollegiums inlaga till arbetsmarknadsdepartementet gäller grävmaskiner. Det handlar om så enkla saker som klara skyddsföreskrifter, vilka anses som handelshinder. Vi får i fortsättningen se upp mer med den utvecklingen än vi hittills har gjort. Den nationella självständigheten och framför allt de arbetandes självständighet, är värd att kämpa för, mot de påtryckningar som kommer utifrån. Även i arbetet på att åstadkomma en bättre arbetsmiljö måste vi ifrågasätta den politiska och ekonomiska inriktningen i vårt land med dess betoning på export, som i förlängningen ger de transnationella koncernerna och staterna en makt som direkt hotar den nationella självständigheten för den svenska arbetarklassen. Vi har från vpk uppmärksammat detta problem i en särskild reservation där vi vill ha striktare och mera stringenta regler från arbetarskyddsstyrelsen. De som arbetar inom provningsverksamheten ser redan att de föreskrifter som kommer från arbetarskyddsstyrelsen kompromissar och tar hänsyn till de nämnda omständigheterna med EG. Det är väl ingen sensation om jag säger att hälsan och arbetsmiljön är en klassfråga. Det är LO-grupperna och jämförbara grupper inom tjänstemannaområdet som råkar ut för arbetssjukdomar, det är de som får de längsta sjukdomstiderna, det är de som förtidspensioneras. Man kan inte komma ifrån att den dåliga arbetsmiljön medför stora kostnader för samhället. Samtidigt sägs det i debatten att ungdomarna inte tar sitt ansvar när de sunt och riktigt säger ifrån att denna industriarbetsplats har så dålig miljö med så monotont eller stressigt arbete att de inte vill offra sin framtid där. Det är de som tillhör LO-området, arbetarklassen och dess barn, som oftast hamnar i denna situation och måste säga ifrån. Det behövs en snabbutredning av arbetsmiljölagen. Många kräver att den skall ses över. Från vår sida har vi länge — ända sedan den trädde i kraft — påpekat att den har avgörande brister. I förslag till årets riksdag kräver vi en översyn av arbetsmiljölagen och en snabbutredning. Det gäller hela fält av arbetsområden. De kemiska riskerna finns kvar. Normerna och gränsvärdessättningen i arbetslivet bör ändras. Det finns t.ex. inte tillräckliga säkerhetsmarginaler. Den tekniska utvecklingen motsvaras inte i lagen på ett tillfredsställande sätt. Problemen med förslitningsoch belastningsskadorna är fortfarande obearbetade. De psykosociala frågorna, som inte kunde lösas i samband med att arbetsmiljölagen infördes, är inte lösta än. Det finns brister i fråga om straffsanktionerna. Skyddsombudens och fackföreningens makt har försvagats sedan lagen kom till. Skyddsombudens stoppningsrätt har omgärdats med t.ex. AD domar. Arbetarparten har inga direkta möjligheter att ingripa och förhandla med någon styrkeposition. Arbetarskyddsstyrelsens roll är beklagansvärd med sin samarbetsanda, och som vi ser hotas vi nu även av EG. Dessutom spelar inte heller företagshälsovården och yrkesinspektionen den roll den skulle kunna göra. Utskottet anser att det inte behövs någon utredning om arbetsmiljön. Man tar på sig de stora skygglapparna och menar att det regeringen gör är riktigt. Man ser över huvud taget inga faror. Socialdemokraterna och de flesta borgerliga ledamöter ser tydligen inte att arbetsmiljön i dag är oerhört farlig. Det räcker inte att bara tala om detta, man måste också föreslå förändringar. Den psykosociala miljön är kanske — eftersom frågan är så vid — den allra största faran. Redan nu kan man föreställa sig effekterna framöver. Man blundar också ofta därför att den psykosociala miljön handlar om makten i arbetslivet. Det handlar i många fall om på vilka villkor arbetsorganisationen skall vara uppbyggd. Det är ingen tillfällighet att Svenska Arbetsgivareföreningen i arbetarskyddsstyrelsen har stoppat varje form av framsteg när det gäller att få vettiga föreskrifter. SAF som ser till att beteendevetarna inte får komma in i yrkesinspektionsnämnderna spelar en ynklig roll. Det handlar om demokratiska rättigheter som de arbetande kräver, det handlar när det gäller de psykosociala frågorna om vad som är demokratins innehåll, och det finns egentligen inte något sådant alls på arbetsplatserna. Därför behövs ett kraftfullt åtgärdsprogram för att lösa dessa frågor. I reservationen föreslår vi t.ex. att yrkesinspektionen förses med sådan kapacitet och sådant kunnande att de psykosociala frågorna får en större tyngd och kan behandlas med större kunskap. En parallell fråga gäller den nya tekniken — datatekniken och mikroelektroniken. Här får de frågorna gå fria. Jag har sagt tidigare här i kammaren att man inte behöver vara någon speciellt begåvad siare för att förstå hur det kommer att gå. Man kan jämföra den utveckling som pågår på det området med t.ex. den som förekom på asbestområdet. Här samlar man på sig mängder av nya risker, men man samlar inte kunskaper för att redan från början minska riskerna, utan här får vi handskas med riskerna allteftersom utvecklingen framskrider. Därför har vpk krävt en dataoch miljökommission, som verkligen kan ta ett samlat grepp på den nya teknikens faror. Man behöver inte vara teknikfientlig för att se ait nya verksamheter innehåller nya och kanske ännu värre faror än de som man har varit utsatt för tidigare. En fråga som hänger intimt samman med detta är kvinnornas möjligheter att bli omplacerade vid graviditet. Jag tänker inte bara på kvinnor som sitter vid dataskärmar, utan jag avser kvinnor i hela arbetslivet; där finns många andra faror för kvinnor som är gravida eller planerar en graviditet. Även de sistnämnda skall ha rätt att bli omplacerade. Jag tycker att man är alltför nonchalant när man hänvisar de frågorna till förhandlingar mellan parterna — två parter som har helt skilda intressen. När det gäller maktfrågorna upprepar vpk kravet att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna skall ha en kvalificerad majoritet av arbetarrepresentanter. Om man menar allvar med att de arbetande skall ha någon möjlighet att påverka situationen, är den första åtgärd man skall vidta att låta skyddsombudens stoppningsrätt omfatta ett vidare fält. Vi har här pekat på belastningsskador och förslitningsskador, men egentligen handlar det om hela arbetsorganisationen. Skyddsombuden och de fackliga organisationerna sitter inne med en fantastisk kunskap och vet i regel i förväg att en viss arbetsorganisation inom en tid kommer att skapa stora arbetsmiljöproblem och att människor kommer att slås ut. Men utvidga skyddsombudens stoppningsrätt vill man inte, för det är en maktfråga— här är de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna eniga. Det är svårt att förstå varför man inte gör ett samlat program mot belastningsskadorna, men jag kan ändå förstå det — det handlar också här i hög grad om makt. Det blir då i nästan samma andetag fråga om att sätta stopp för den arbetsorganisation och de arbetsmoment som medför förslitningsoch belastningsskador. Det kanske också här handlar om att de arbetande själva vet bäst och att skyddsombuden borde kunna stoppa sådant arbete. Det är kanske den snabbaste och effektivaste åtgärden, men i stället säger man: Vi skall forska. Och detta trots att vi till 98 96 vet vad det handlar om och kan ta bort en stor del av skadorna. 'Gränsvärdena är en annan sak som naturligtvis behöver ses över. Vpk har år efter år visat på att de är satta utifrån ekonomiska och medicinska utgångspunkter. Men man har svarat att gränsvärdena är så bra och skyddar mot ohälsa. Gör man en översyn kanske det till sist kan bekräftas att det är som vi har sagt. Nu säger arbetsmarknadsministern i ett pressmeddelande att hon kan tänka sig att man skall se över konsekvenserna både ekonomiskt och hälsomässigt av att halvera alla nu gällande gränsvärden för lösningsmedel i arbetsmiljö; det skall utredas — både de ekonomiska och de hälsomässiga konsekvenserna alltså! Bara av det kan man se vad det handlar om. Det är lätt att förstå vad som har stoppat många från hälsosynpunkt förnuftiga gränsvärden — man har gjort sina ekonomiska bedömningar. Alltför ljumt behandlar socialutskottet också frågan om att ingripa på ett tidigt stadium i planeringsprocessen. Där finns en motion av två socialdemokratiska ledamöter. Socialutskottet tar som vanligt inte ställning utan överlåter det till någon annan myndighet. De asbestskadade råkade ju illa ut trots att vi hade ett av arbetarskyddsstyrelsen utfärdat förbud. Det fanns så många dispenser att det dröjde flera år efter det egentliga förbudet, innan den stora smällen kom och man tog ett krafttag. Nu har mycket gjorts på asbestområdet. Två motioner till årets riksdag rör dem som har fått förändringar i lungorna och den överenskommelse som har gjorts mellan arbetsmarknadens parter att dessa personer skall få en ideell ersättning på 10 000 kr. Här finns det naturligtvis gränsfall. Det borde vara en självklarhet för utskottet och riksdagen att bifalla de två motionerna. I motionerna begärs ju en så enkel sak som att regeringen skall tala med de avtalsslutande parterna och säga att man inte behöver gå så strikt till väga, utan man bör försöka klara av de gränsfall som finns. Regeringen brukar ju inte vara sen att inleda överläggningar med arbetsmarknadens parter. Men i denna djupt mänskliga fråga vill inte utskottet att så skall ske, åtminstone vill man inte uttala det. Sedan till frågan om bensinstationspersonalens arbetsmiljö. För andra året i rad motionerar vi om att man bör vidta kraftfulla åtgärder på detta område. Utskottet redovisar vad man svarade föregående år. Man får intrycket att utvecklingen rullar på. Samtidigt är verkligheten den, att det gång efter annan påpekas, inte minst i massmedia, hur farlig situationen är. Här spelar riksdagen en undfallande roll, när den inte ens kan uttala som sin mening att detta måste lösas snabbt. Vi har varit med om alltför många förhalningsfall. Till sist vill jag säga några ord om reservation 13 om rökfri arbetsmiljö. Det måste vara en demokratisk rättighet att slippa rök. Det är vad det handlar om. Hur många kampanjer vi än startar är det ingen skyldighet för någon i arbetslivet att rätta sig efter dem. Det borde väl ändå vara en föreskrift. En av de demokratiska rättigheter man har på en arbetsplats är att slippa bli utsatt för rök. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! I nu föreliggande betänkande behandlas anslag till arbetsmiljö m.m. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisningar till arbetarskyddsverket, dvs. arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Lars-Ove Hagberg sade i sitt anförande att vi socialdemokrater tror att vi har världens bästa arbetsmiljö och att alla hälsorisker är borta — ungefär så uttryckte han sig. Om det hade varit så väl hade vi inte behövt anslå något över 320 milj.kr. för att förbättra situationen ute på arbetsplatserna. Även om vi gör det kommer vi att behöva göra prioriteringar i det arbetet. Stora pengar ställs till förfogande. Vi har en bra miljö, om vi ser på förhållandena internationellt. Men också i fortsättningen behövs ett tålmodigt arbete över hela fältet för att undanröja de olycksfallsrisker och risker för sjukdom som finns i vårt arbetsliv. Utskottet behandlar vidare ett antal motionsyrkanden från samtliga riksdagspartier om olika insatser på arbetsmiljöns område. Samtliga motionsyrkanden har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Flera av dessa motioner har behandlats av en eller flera riksdagar tidigare och upprepas nu på nytt. En del av motionsyrkandena har följts upp med reservationer. Till betänkandet har fogats 22 reservationer. Herr talman! Med hänsyn till tidigare behandling och kammarens tid kommer jag att endast kortfattat beröra en del av de frågeställningar som finns i reservationerna. Några har kommenterats tidigare här i kammaren vid ett antal tillfällen. I en reservation tar utskottets centerpartister upp frågan om offentliggörande av testresultat för bildskärmar. Utskottet understryker att det är angeläget att dessa resultat offentliggörs, men om en myndighet gör testet gäller sekretesslagen, och något offentliggörande kan inte ske utan att den som har begärt undersökningen medger det. Däremot kan resultaten offentliggöras om uppdragsgivaren vänder sig till någon annan än en myndighet. Utskottsmajoriteten tror emellertid liksom statsrådet att det kommer att bli ett starkt konkurrensmedel att redovisa testresultat och att det i praktiken kommer att medföra att resultaten av bildskärmstester blir offentliga. I ett par reservationer upptas frågan om ledighet för graviditet. Den har tidigare behandlats här i kammaren, men det har hänt någonting sedan det skedde senast. På den offentliga sektorn finns ett centralt avtal om sådan ledighet. Vissa kommuner har ännu inte anpassat sig till avtalet, men i stort sett är det heltäckande. Förhandlingar pågår mellan LO, PTK och SAF om ett centralt avtal, och de är nu i slutskedet. Vi har förhoppningar om att parterna skall komma överens och lösa frågan avtalsvägen. Den psykosociala arbetsmiljön tas upp i en reservation. Det är förvisso ett stort område, ett av de högprioriterade områdena både inom forskningen och inom arbetarskyddsverkets övriga arbete. Det är ett av de tyngsta delområdena i forskningen framöver. Det står också att läsa om detta i forskningspropositionen som nyligen överlämnades till riksdagen. Där tar man upp frågorna om de psykosociala aspekterna i arbetslivet liksom arbetsorganisationens och medbestämmandets betydelse i sammanhanget. Belastningssjukdomarna är den andra stora och dominerande frågan. Jag håller med Lars-Ove Hagberg, som tog upp detta, om att det är en mycket svår fråga. Det kommer att krävas stora insatser framöver för att klara belastningssjukdomarna. Detta har varit ett av de högst prioriterade arbetsområdena för arbetarskyddsstyrelsen under en fyraårsperiod, och det är fortfarande högprioriterat. All den forskning som kan bedrivas på området utförs också. Arbetar skyddsverket förändrar föreskrifterna i den takt man får kunskaper om hur man skall kunna lösa dessa svårlösta problem. Utskottet menar att arbetet måste få fortsätta på det sätt som nu sker. Det är ingen nonchalans mot svårigheterna i detta arbete. Kvinnors arbetsmiljö i tunga arbeten är någonting som man naturligtvis skall ta på största allvar. Samtidigt tillhör jag dem som tycker att vi skall hålla i helgd en gammal princip som vi har haft under många år här i landet, att inte införa särskilda bestämmelser för kvinnor i arbetslivet, utom i yttersta undantagsfall. Om vi går långt på den vägen, kommer det att innebära yrkesförbud för kvinnorna. Vi skall i stället angripa arbetsmiljön så att vi inte behöver ha särbestämmelser för något av könen. I forskningspropositionen slås det fast att man skall forska just om kvinnors tunga arbetsmiljöer för att se hur man skall kunna förbättra miljön. Vi menar att det är angeläget att det arbetet kommer i gång och fullföljs på bästa sätt. Ersättningen till de asbestskadade upptas i två motioner, den ena av socialdemokraterna Birthe Sörestedt och Hans Pettersson i Helsingborg och den andra av moderaten Sten Andersson i Malmö. Det har också avgivits reservationer till förmån för dessa motioner. Problemet gäller dem som fått pleuraplack och som kan få 10 000 kr. i ersättning. Utskottet vidhåller sin uppfattning att detta är en avtalsfråga. Avtal tecknades 1974 på den privata sektorn och det skedde redan tidigare på den offentliga sektorn. Avtalet för den offentliga sektorn gäller alla, men på den privata sektorn gör det inte det. Utskottet menar att det bör ankomma på de avtalsslutande parterna att handlägga frågan så att den löses på ett bra sätt och det blir rättvist för dem som har drabbats av sjukdomen. Detta bör de avtalsslutande parterna kunna klara, och utskottets majoritet vill inte gå in i ett sådant avtalsförfarande. I en annan motion tas den rökfria arbetsmiljön upp. Riksdagen sade i fjol att därest man inte på frivillig väg kan komma fram till godtagbara förhållanden, får man vara beredd på föreskrifter. Det gäller i dag också. Men det har hänt en del. Arbetarskyddsstyrelsen har tillsammans med parterna på arbetsmarknaden dragit i gång en stor kampanj för att få genomslag för insikten om hur viktigt det är med rökfri arbetsmiljö. Denna kampanj skall pågå i två års tid, och det är meningen att man skall få människor att ändra attityder till rökningen genom den information de ges om hur farlig rökning är. Utskottets majoritet menar att man bör avvakta denna kampanj. Vi tror att det är bra om man kan få igenom godtagbara förhållanden utan en bindande lagstiftning, eftersom den lagstiftningen blir svår att kontrollera. I en motion tas upp projektörers/konstruktörers arbetsmiljöansvar. Arbetarskyddsstyrelsen har skrivit till regeringen och hemställt om en ändring i arbetsmiljölagen som gör det möjligt att lägga ett sådant ansvar på projektörer och konstruktörer. Utskottet understryker att det är angeläget att man gör en sådan förändring så snart som möjligt. När det gäller en översyn av arbetsmiljölagen med hänsyn till de handikappades behov har vi samma uppfattning som statsrådet: det är en fråga som inte lämpar sig för föreskrifter. Det är svårt att med föreskrifter gå in på de individuella lösningar som behövs. Utskottet tycker att man bör kunna anförtro åt anpassningsgrupperna ute på arbetsplatserna att lösa dessa problem. Det har varit deras uppgift, som de fick lagfäst den 1 januari 1986. Mycket fint arbete utförs på detta område, och vi tror det är den bästa vägen. Vi delar motionärernas uppfattning om behoven. Beträffande översynen av gränsvärdena är det faktiskt så, att det sker en ständig översyn. Allteftersom arbetarskyddsstyrelsen får nya kunskaper och får belägg för var man kan sätta gränsvärden sker denna omarbetning. Flera gränsvärden har under senare år fått en väsentlig sänkning. Det arbetet pågår ständigt, och det finns inte behov av något fastställande i riksdagen, enligt utskottet. En annan motion tar upp säkerhetsdagar i skogen. Under 1985 anordnades sådana säkerhetsdagar av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Utskottet menar att det bör ankomma på arbetsmiljöfonden och arbetarskyddsstyrelsen att besluta om huruvida man på nytt bör anordna sådana säkerhetsdagar, och vi förutsätter att detta kommer att ske om det finns behov därav. Vi anser det däremot inte nödvändigt att i dag säga att man år efter år skall ha sådana säkerhetsdagar. När det gäller skyddsarbete på högskoleområdet menar vi att det är rimligt att eleverna får vara med i skyddskommittéerna. Arbetsmarknadens parter bör kunna enas om att inom en snar framtid lösa frågan om hur eleverna kan bli representerade i skyddskommittéerna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till socialutskottets yrkanden i betänkandet 1986/87:17 på alla punkter.

Herr talman! Kjell Nilsson tar upp frågan om gravida kvinnors möjligheter till omplacering eller eventuellt ledighet från sitt arbete under graviditetstiden. Han hänvisar till att man har förhoppningar om att ett avtal härom skall slutas mellan arbetsmarknadens parter. I betänkandet hänvisas till att bristen på kunskaper ännu är mycket stor om sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och reproduktionsskador och till att arbetarskyddsstyrelsen under den närmaste femårsperioden skall prioritera bl.a. forskning om ämnen som kan skada foster och arvsanlag. Man är, Kjell Nilsson, ganska säker på att det finns arbetsmiljöer som, inte nödvändigtvis bara av fysiska utan även av psykiska skäl är skadliga för gravida kvinnor. Utskottsmajoriteten hoppas emellertid bara på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Jag tycker inte att det är att visa någon större handlingskraft och vilja när det gäller att tillse att de personer det gäller skall kunna klara sig igenom graviditetsperioden på ett bra sätt. Kjell Nilsson säger också att psykosociala sjukdomsorsaker i arbetsmiljön är en högprioriterad forskningsuppgift. Det är kanske i och för sig riktigt att detta är ett av de områden som prioriteras högst. Men problemet är att hela den psykosociala forskningen är i bakvatten. Man har inte satsat på den på samma sätt som man från början har satsat på andra arbetsmiljöområden. Detta gör att det är utomordentligt bråttom, eftersom det här sannolikt är det mest omfattande problem som man har på arbetsmarknaden i dag. Det krävs utomordentligt snabba åtgärder för att förbättra situationen. Jag tror vidare inte att Kjell Nilsson ens själv är övertygad om att en tvåårig kampanj för rökfria arbetsmiljöer skulle skapa sådana för alla arbetstagare. Jag tycker att det är ganska dåligt att man inte är beredd att lagstiftningsvägen få fram sådana miljöer som alla har rätt att kräva på en arbetsplats.

Herr talman! När det gäller bildskärmar tycker jag att utskottsmajoriteten uttrycker sig alldeles för försiktigt, och det är därför som vi har reserverat oss. När man ser tillbaka på utvecklingen av satsningen på bildskärmar finner man att denna har kunnat ske i stor skala men att medvetandet om de risker som kan vara förenade härmed inte har ökat i samma takt, utan det vaknar först efter införandet av bildskärmarna. Beredskapen att vidta åtgärder kommer alltid in som ett senare moment. Då slår man larm, men står på något sätt inför ett fullbordat faktum. Detta mönster känner vi igen: miljömedvetandet och åtgärder föranledda av det kommer först i efterhand. Uppgiften blir då att försöka städa upp och hålla igen. Vad man skulle önska vore att det förekom en bättre framförhållning, och för att man skall kunna åstadkomma detta är det viktigt att testresultaten blir offentliga. Vad gäller kvinnors arbetsmiljö finns det flera stora, eftersatta områden med till övervägande del kvinnor anställda. Ryggskador av tunga lyft drabbar i mycket hög grad kvinnor. Jag kan hålla med Kjell Nilsson om att man inte skall ha särskilda bestämmelser för kvinnor, men det krävs faktiskt särskilda åtgärder när det i så stor utsträckning är kvinnor som drabbas. Detta är verkligen ett område för tekniska innovationer, som skulle ge omedelbar utdelning och vinster på olika sätt: bättre arbetsmiljö, färre skador och färre förtidspensioneringar. Detta skulle med säkerhet också främja rekryteringen till de yrken som berörs härav. Eftersom dessa yrken ofta är vårdyrken, skulle anordningar som leder till mindre ansträngning i samband med tunga lyft göra att man fick mer av tid och kraft till de specifikt människovårdande insatserna. I frågan om säkerhetsdagar i skogen gäller att en förebyggande utbildningsinsats också på detta område omedelbart skulle ge vinst i form av färre skador. Också när det gäller denna utsatta arbetsmiljö skulle en utbildningsinsats ge en omedelbar avkastning i form av just färre skador. Och kravet på ökat uttag av virke i skogen innebär för många som arbetar ensamma ökade risker. Med ökade uttag följer ökad skadefrekvens. Kräver man ökat uttag av människor som tvingas arbeta ensamma, borde en självklar konsekvens av det vara att man gick in med ökade utbildningsinsatser. Det är det minsta man kan kräva.

Herr talman! Jag tackar för statsrådets svar. Malacos problem blev bekanta för mig för ungefär en vecka sedan. Framför allt gäller Malacos problem exporten till Finland. Den finska tullen ställde till med stora problem då den krävde ändrade förpackningar. Det som godkändes den ena månaden godkändes inte nästa månad. Det finns ett visst ämne i de produkter som Malaco tillverkar. I Sverige kom man då överens om att man skulle tillämpa samma högsta tillåtna mängd som man gjorde i Finland. Den dag vi fattade beslut om detta i Sverige sänkte Finland den högsta tillåtna mängden med 50 9. Det är inte helt ologiskt att tro att det är en medveten kampanj från Finland för att stoppa importen. Under den vecka som har gått har jag haft kontakt med flera andra företag som har talat om för mig att dessa problem har funnits länge och fortfarande finns. Det gäller inte bara Finland utan även Danmark. Statsrådets svar är bra, dvs. att man väl bevakar dessa frågor, även på ministernivå. Men det som är litet egendomligt, herr talman, är det faktum att detta har pågått under en mycket lång tid, och man har i högsta instans varit medveten om förhållandet. Jag vill avslutningsvis ställa en fråga: Om vi har så stora problem i sådana bagatellartade frågor mellan våra nordiska länder, hur skall vi då kunna klara — Prot. 1986/87:90 kontakter med länder som ligger litet längre från oss? Men jag hoppas ialla — 19 mars 1987 fall att de ansträngningar som statsrådet här pekat på att hon gör och kommer att göra ger resultat; för i länderna i Norden skall vi ha en fungerande handelsmarknad.

Herr talman! Det är undantagen som bekräftar regeln. Jag skall dock inte polemisera mot statsrådet, utan tackar för hennes ytterligare klargörande och hoppas att hon har framgång i sin verksamhet.

Herr talman! När Sverige nu söker andra länder för sin fruktimport får alternativet inte bli ett land som Chile. Förutom att förföljelser, mord, tortyr och försvinnanden ökar i landet just nu är Chile ett av de få länder som i dag öppet stöder Sydafrika. Det är inte bara fruktimporten från Chile som ökar utan också massavedsimporten. I ett läge där det vore på sin plats att Sverige tog initiativ till en bojkott av Chile stöder vi Pinochetregimen med vår handel och t.o.m. ökar den. Jag tycker inte det räcker med att göra andra länder uppmärksamma på att det finns en marknad i Sverige, utan vi måste klart säga ifrån till de svenska importörerna att vi inte vill ha Chile som importland. Vad säger utrikeshandelsminister Anita Gradin om att vidta andra åtgärder än att göra andra länder uppmärksamma på att det finns en marknad i Sverige för fruktimport?

Herr talman! Man kommer ändå inte ifrån att det är ett uppenbart stöd att bedriva handel med Chile.

Herr talman! Ingrid Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att utbildning som motsvarar tidigare vidareutbildning av P Å ik SÅ sjuksköterskor behåller den engelska examensbenämningen Bachelor of JV 4 ÖCErS e utbildningen Examensbenämningen för den nya sjuksköterskeutbildningen med påbyggnadslinje översätts för närvarande med Bachelor of Science BeSc. Principerna för universitetsoch högskoleämbetets översättning är grundade på tillträdeskraven i kombination med utbildningens längd. Översättningen av examensbenämningar för svenska högskoleutbildningar är en fråga för UHÄ, som för närvarande överväger att göra en översyn av sina engelska översättningar.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag vill lämna en kort bakgrund till den. År 1982 ändrades sjuksköterskeutbildningen. När man förändrar finns det risk för att några kommer i kläm. Därför finns det en möjlighet för sjuksköterskor enligt 1966 års studiegång att komplettera sin utbildning. De som gör det får ett utbildningsbevis och en examensbenämning som är densamma som för den som fullgör utbildning enligt nu ordinarie studiegång. Detta låter självklart, men det krävdes en del skriftväxling mellan SHSTF och UHÄ, innan UHÄ kom fram till denna självklara ståndpunkt. Nu kvarstår dock problem med den engelska översättningen av examensbenämningen. Den som genomgått den tidigare påbyggnadsutbildningen benämns Bachelor of Science. För den som i dag går igenom motsvarande utbildning som kompletteringsutbildning inom hälsooch sjukvårdslinjen anges benämningen University Certificate. Detta innebär de facto en statusmässig sänkning som kan ge problem vid studier och arbete utomlands, trots att utbildningen snarare har förbättrats. Översättningen grundar sig på ett system där antalet poäng avgör, men UHÄ har tidigare inte gjort någon skillnad på 63, 65 eller 105 poäng som grund för vidareutbildning. Examensbenämningen blev i de fallen densamma. Det är en rationell lösning, som kan vara vägledande även nu när det gäller dem som genomgår en kompletterande utbildning. De berörda upplever det nuvarande förhållandet som djupt orättvist. De frågar varför det görs skillnad mellan dem och dem som genomgick vidareutbildning året innan. Utbildningarna är lika kvalificerade, men benämningen på engelska är förändrad. Utomlands har kvaliteten på den svenska sjuksköterskeutbildningen satts i fråga, och vad skall man tro utomlands när examensbenämningen ändras så att statusen sänks i förhållande till tidigare? Jag vädjar till statsrådet att medverka till att denna till synes lilla fråga, som dock upplevs som djupt orättvis av de berörda och som i viss mån är rekryteringshämmande, får en snar lösning. Jag framför denna vädjan därför 37 att UHÄ inte har låtit sig påverkas, trots att frågan har varit aktuell sedan oktober 1985.
Herr talman! Som jag framhöll i mitt svar är det universitetsoch högskoleämbetet som har att fastställa hur svenska högskoleutbildningar skall beskrivas på främmande språk.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för att han uttryckte denna tankegång. Jag hoppas att detta skall kunna få till följd att frågan får sin lösning.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra att högskolelektorer rekryteras bland icke behöriga, trots att det i högskoleförordningen anges att det krävs doktorsexamen eller motsvarande. I samband med införandet av den nya arbetsoch tjänsteorganisationen för högskolans lärare meddelades bestämmelser om behörighet för tjänster som högskolelektor. För en sådan tjänst krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller kompetens av annat slag. Tillsättningsmyndigheten får medge dispens från behörighetsvillkoren om särskilda skäl föreligger. Bristerna i den sökandes behörighet skall då vara av mindre vikt med hänsyn till meriterna i övrigt. En av huvudpunkterna i den nyligen framlagda forskningspropositionen är åtgärder för att förbättra rekryteringen av forskarutbildade till högskolan. I detta syfte görs kraftiga förbättringar i fråga om studiefinansieringen inom forskarutbildningen och rekryteringstjänster till högskolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. I samband med att lärartjänstutredningens förslag håller på att genomföras ute på universiteten och högskolorna har naturligtvis frågan om hur man placerar in de icke disputerade lärarna i det nya systemet med högskoleadjunkter och högskolelektorer kommit upp till debatt. I högskoleförordningen står, som utbildningsministern nämnde i svaret, att det för behörighet till högskolelektorstjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller kompetens av annat slag. Med det senare menas helt klart en vetenskaplig prestation i klass med doktorsex amen. Det var vi överens om i lärartjänstutredningen. Det finns ett naturligt — Prot. 1986/87:90 undantag, nämligen de lärare som verkar inom de s.k. sköna konsterna och 19 mars 1987 som i många fall inte kan disputera, varför kompetens av annat slag kommer Om presentationen för fråga. Men för övriga måste kravet enligt min uppfattning upprätthållas. jlså G Principen måste vara helt klar, innan undantag från den kan diskuteras. KUSORSEN OY VIESR propositioner I flera fall på senare tid har personer utan doktorsexamen utnämnts till högskolelektor i stället för högskoleadjunkt. Ytterligare sådana fall är på gång. Möjligheterna att åberopa de särskilda skäl som utbildningsministern talade om, varvid behörigheten skall vara av mindre vikt med hänsyn till meriterna i Övrigt, utnyttjas enligt min uppfattning alltför generöst. Det vore därför enligt min uppfattning bra med ett klargörande att huvudregeln om disputationskrav skall gälla vid tillsättning av högskolelektorstjänster och att med ”motsvarande vetenskaplig kompetens” menas kompetens i klass med doktorsexamen.
Herr talman! Både Rune Rydén och jag har återgivit gällande regler för kompetens till tjänst som högskolelektor. Tillsättningsmyndigheten får under vissa villkor ge dispens. Jag har ingen anledning att räkna med annat än att högskolorna följer gällande bestämmelser. Skulle någon sökande vara missnöjd med högskolans beslut, kan det överklagas hos universitetsoch högskoleämbetet. Längre kan man inte gå.
Herr talman! Det som utbildningsministern talade om senast leder in problemet på ett annat område, nämligen de fall där det inte finns kompetenta sökande till en tjänst. Då menar jag personligen att det är fel att man placerar någon av de icke kompetenta sökandena i en högskolelektorstjänst i stället för att antingen vakantsätta tjänsten eller inrätta den som en högskoleadjunktstjänst. Om man inrättar den som högskolelektorstjänst, låser man den tjänsten fram till dess att vederbörande pensioneras. Detta har skett i flera fall. Det har också skett inom lärarhögskoleområdet på så sätt att de gamla L 17-lektorstjänsterna flyttats upp till L 20-tjänster, när de nuvarande innehavarna icke varit personer som har disputerat. Det strider mot de principer som utbildningsministern och jag i övrigt verkar vara överens om.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig om jag avser ändra på presentationstiderna, så att grundutbildningsoch forskningspropositionen publiceras samtidigt med budgetpropositionen i övrigt. Behov av samordning finns inte bara i fråga om forskning och utbildning inom högskolan utan gäller också mellan olika delar av forskningsområdet. 39 För att möjliggöra övergripande och samlade bedömningar av detta omfattande och mångskiftande område lägger regeringen vart tredje år fram samlade forskningspolitiska propositioner. Nästa forskningsproposition skall komma 1990. Åren mellan forskningspropositionerna ingår forskningsanslagen i budgetpropositionen. Regeringens förslag avseende anslag till grundläggande högskoleutbildning presenterades i år som vanligt i budgetpropositionen. Såsom framhölls i årets budgetproposition är avsikten att också för den grundläggande högskoleutbildningen gå över till ett system med treåriga planeringsperioder och budgetbeslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som jag bara vill komplettera med ytterligare en enda fråga. Den gäller huruvida presentationen av den grundläggande högskoleutbildningens budget och forskningsbudgeten kommer att ske vid ett och samma tillfälle. I nuvarande läge har universitetsoch högskolorna haft stora problem med budgetarbetet. Man har tvingats att under hand ta kontakt med departementet för att få reda på siffermaterialet för att i det löpande budgetarbetet kunna ta ställning till det. Detta har varit klart otillfredsställande. Därför vore det mycket välgörande om utbildningsministern kunde säga att presentationen kommer att ske vid ett och samma tillfälle i samband med presentationen av den övriga budgeten.
Herr talman! Jag vill till svar på den sista frågan säga att vårt mål är att gå över till treåriga budgetplaner också för den grundläggande högskoleutbildningen. Då vore det naturligtvis bäst om dessa budgetförslag tidsmässigt kunde sammanfalla, så att treårsplanerna lades fram samma år för både utbildning och forskning.
Herr talman! Med detta hoppas jag att utbildningsministern menar att den presenteras vid ett och samma tillfälle, nämligen när statsbudgeten läggs på riksdagens bord den 10 januari.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat försvarsministern om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att värnpliktiga, när de under ledig tid arbetar i civila arbeten, skall vara berättigade till bl.a. sjukpenning m.m. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. tid då den försäkrade fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst eller genomgår militär grundutbildning för kvinnor. Under sådan tid utges i stället dagersättning eller dagpenning enligt värnpliktsförmånsförordningen resp. kungörelsen med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga. Den värnpliktige får dock behålla sin sjukpenninggrundande inkomst under tjänstgöringen och har också rätt att få denna anpassad efter löneutvecklingen inom sitt yrkesområde. Om tjänstgöringen skulle avbrytas på grund av sjukdom har således den värnpliktige rätt att få sjukpenning utbetald enligt sin fastställda sjukpenninggrundande inkomst. Regeringen har mot denna bakgrund inga planer på att förändra de nuvarande reglerna angående sjukpenningrätten för värnpliktiga.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Den är ställd inte för att jag för min del har haft så mycket att invända mot principen, men verkligheten förändras runt om. När krigsmakten ändrar sin vakttjänst blir ju också verkligheten annorlunda för dem som har denna tjänstgöring i långa pass — det kan vara så långa pass att de sedan har ledigt i ett sträck 48 timmar för att därefter gå vakt 24 timmar. Det kan också i en del fall, t.ex. på Gotland, bli pass om 14 dagar. Eftersom de värnpliktigas försörjningsbörda i verkligheten kan vara ganska tung, går de naturligtvis tillbaka till sina civila arbeten under ledigheterna för att fullgöra alla övriga förpliktelser. Men om man då skulle beräkna sin inkomst och försörjning just på det rullande schema som är fastlagt för hela tjänstetiden får man inte sjukpenning, trots att man kanske har gjort upp med sin arbetsgivare om att man skall arbeta. Detta uppfattas naturligtvis som mycket inkonsekvent, eftersom sjukpenningen utgår ur vår socialförsäkring och arbetsgivaren i sina totala utgifter för den anställde även betalar socialförsäkringsavgifter till samhället. Resultatet kan alltså bli litet inkonsekvent. Man kan ställa sig frågan om det är försvaret som skall omorganisera sig och inte ha den här typen av tjänstgöring, eller om vi skall försöka anpassa försäkringsnormerna till verkligheten. Jag kan förstå att det kanske är svårt för socialministern att svåra direkt på frågan i detta fall. Jag vill bara för min del säga att vi i framtiden inte skall hårdra det hela om det skulle bli ett system. Därmed får jag återigen tacka för svaret.
Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om det är regeringens uppfattning att de statliga anslagen för aidsinsatser bör bli lägre för 1988 än vad de är för 1987. Ett extra bidrag utgår med 50 milj.kr. för år 1987 till de landsting och Prot. 1986/87:90 kommuner där HIV-smittan är särskilt utbredd för att stödja smittskyddsar 19 mars 1987 betet. Frågan om ett fortsatt extra bidrag behandlas i samband med överläggningar mellan företrädare för socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar från den allmänna sjukförsäkringen för tiden fr.o.m. år 1988.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det här beskedet. Det är ett bättre besked än det jag fick för tio dagar sedan när frågan senast diskuterades. Då ställde jag ungefär samma fråga till socialministern. Hon gav mig ett undvikande svar, som faktiskt snarast kunde tolkas så, att regeringen avsåg att dra in de här pengarna. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter med omfattande insatser i storstadsregionerna. Det är ju framför allt där som aidssjukdomen och HIV-smittan är utbredda. Därför är det viktigt att de som nu arbetar med smittbekämpande åtgärder i nämnda regioner vet att det finns ett stabilt statligt engagemang för att föra det arbetet vidare. Jag uppfattar svaret så, att socialministern är beredd att verka för att det här stödet utgår även i framtiden.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag är beredd att ändra steriliseringslagen, så att svårt förståndshandikappade kan medges sterilisering tidigare än vid 25 års ålder då föräldrarna kräver detta. Bakgrunden till Marianne Karlssons fråga är ett beslut av socialstyrelsens rättsliga råd i fråga om sterilisering av en 18-årig flicka med förståndshandikapp. Socialstyrelsen har inte tagit upp framställningen till prövning, eftersom det framgick att flickan inte hade möjlighet att förstå innebörden av ett steriliseringsingrepp. Företrädare för hälsooch sjukvården inom det område till vilket flickan hör har härefter vänt sig till regeringen och bl.a. ifrågasatt om en ändring av steriliseringslagen bör ske för att möjliggöra en sterilisering. Frågan är för närvarande under beredning inom socialdepartementet. Innan denna beredning är avslutad är jag självfallet inte beredd att besvara Marianne Karlssons fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret, även om jag är ledsen för att jag egentligen inte har fått något svar. Jag vill börja med att säga att min fråga egentligen inte har någonting med tvångssterilisering att göra. Min fråga gäller de enskilda fall där en 42 sterilisering bör göras men där personen som skall steriliseras själv inte är medveten om vad ingreppet innebär eller varför det görs. Vi måste väl ändå använda sunt förnuft — det vore bra om vi gjorde det alltid, och helst i ett sådant här fall. Anledningen till min fråga är att kurator Marianne Svensson på lasarettet i Motala har skrivit till socialminister Gertrud Sigurdsen att hon menar att det finns ett glapp i steriliseringslagen som gör att enskilda kommer i kläm. Modern till en gravt utvecklingsstörd flicka i Östergötland vill inte att flickan skall äta p-piller, då hon redan får kraftiga mediciner för bl.a. epilepsi. På 20-åringens inackorderingshem finns det pojkar som är totalt utan hämningar. Personalen är därför orolig för att flickan skall bli gravid. Lagen föreskriver att utvecklingsstörda inte får steriliseras, om de inte förstår konsekvenserna av ingreppet. Samtidigt finns det en åldersgräns för sterilisering, 25 år, och den gäller för alla. Den omnämnda flickan kommer aldrig att begripa steriliseringens innebörd. Önskemålet om sterilisering uppkom för att skydda flickan. Skall vi sätta människovärdet i första hand, bör en ändring i lagen komma till stånd. Vi kan väl inte blunda för att lagen bör ha en regel för undantag i vissa fall. Nu har ministern meddelat här att hon inte är beredd att säga någonting. Jag antar därför att Gertrud Sigurdsen inte vill säga mig om hon tänker ställa sig positiv till mitt förslag.
Herr talman! Vad jag har gjort, och det tycker jag är min skyldighet i ett sådant här fall, är att jag har begärt in yttrande från socialstyrelsen för att över huvud taget kunna ha ett underlag för mitt ställningstagande.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det som socialministern här ytterligare sade, men det var inte mycket mer det heller. Jag hoppas dock att Gertrud Sigurdsen har påverkats något av det som jag har sagt här i dag, nämligen att det här är en stor fråga för många svårt utvecklingsstörda människor och att vi därför bör göra en ändring i lagen.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att verkligen hindra att aidssmittade narkomaner prostituerar sig. Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att föreslå för att förhindra spridningen av aids genom prostituerade. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Erfarenheterna från såväl Stockholm som Malmö visar att det går att nå och motivera många av de prostituerade missbrukarna för vård genom samordnade och offensiva insatser från polisens och socialtjänstens sida. hindra spridning av aids genom prostituerade Förutsättningarna för vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall föreligger ofta i de fall vården inte kan ges med samtycke. Socialtjänsten har till stor del kontakt med de prostituerade missbrukarna. För att dessa kontakter skall leda till bestående resultat krävs ytterligare utvecklingsinsatser. För det första krävs att ett snabbt omhändertagande kan erbjudas i krissituationer. Behovet av ”krisstationer” eller andra lättillgängliga vårdenheter att hänvisa kvinnorna till är stort. För det andra krävs en snabbare utveckling av den långsiktiga vården för kvinnliga missbrukare, och för det tredje krävs en snabbare utveckling av innehållet i LYM-vården. Vidare krävs insatser för att effektivare nå de prostituerades kunder. Såväl Stockholms som Malmö kommun har fått resurser från det anslag som regeringen förfogar över för särskilda insatser mot aids för att utveckla arbetet med de prostituerade missbrukarna. I Göteborg planeras omfattande insatser mot prostitutionen. Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare — RFHL - har fått stöd till prostitutionsprojekt. RFHL har startat ett s.k. motivationshem för de prostituerade missbrukarna. I april kommer prostitutionsfrågan att uppmärksammas särskilt i aidsdelegationens informationskampanj. Informationskampanjen har bl.a. som mål att göra de prostituerades kunder medvetna om de risker de utsätter sig för.

Herr talman! Under de senaste dagarna har en enorm kampanj satts i gång där medborgarna skall informeras och upplysas om den mycket besvärliga sjukdomen aids. Det är absolut ingenting att anmärka på att en sådan kampanj har startats. Men, herr talman, det som är förvånansvärt är det faktum att man av och till kan läsa i pressen att prostituerade, som kan misstänkas vara smittade av viruset eller har sjukdomen aids, fortfarande tillåts bedriva en verksamhet där risken för aidssmitta är uppenbar. Därigenom kan smittan sprida sig ytterligare. Detta kan innebära att en del människor inte tar aids på så stort allvar som de sannerligen bör göra. Det svar som statsrådet har presenterat här i dag är inte så imponerande. Det visar nämligen att det finns stora luckor att fylla. Statsrådet säger bl.a. att behovet av vårdenheter är stort. Vårdenheterna saknas alltså i dag, och det innebär att dessa människor kan fortsätta sin verksamhet, med alla konsekvenser det kan få. Statsrådet säger i slutet av sitt svar att det i april månad skall startas en informationskampanj just med tanke på denna kategori människor. Varför kan den inte startas redan nu i mars? För varje dag som denna verksamhet tillåts pågå är risken stor för att än fler människor kan bli smittade av denna fruktansvärda sjukdom.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Precis som Sten Andersson sade får vi information inte minst via pressen men även på annat sätt om att prostituerade aidssmittade fortsätter att bedriva sin verksamhet mer eller mindre öppet. Det är oerhört otillfredsställande. Vi vet att riskerna är stora för att den farliga aidssmittan sprids genom sådan här verksamhet — också till andra grupper än de traditionella riskgrupperna. Vi kan se detta på smittspridningen bl.a. i Afrika. Där har spridningen i mycket stor utsträckning skett inom ramen för heterosexuella kontakter. Jag skulle vilja fråga statsrådet med anledning av hennes svar: Anser statsrådet, när det gäller LVM — lagen om vård av missbrukare — att nuvarande rekvisit och kriterier för omhändertagande är tillräckliga? Personligen har jag den uppfattningen att man måste skärpa lagstiftningen och ange ytterligare kriterier som gör det möjligt att enligt LYM omhänderta missbrukare som prostituerar sig. Det som kallas faromoment för annan borde i detta sammanhang utvidgas, så att det blev möjligt att, med utgångspunkt i LVM, gå in tidigare än nu och vidta mer konkreta åtgärder, som kunde leda till tvångsomhändertagande. Samtidigt vill jag betona vad statsrådet säger, nämligen att vården måste fungera bättre. Statsrådet pekar på nödvändigheten av en utbyggnad av vården. Jag skulle vilja fråga: Kan statsrådet mer konkret berätta för kammaren vad som pågår på vårdsidan när det gäller LYM-omhändertaganden? Om inte vården fungerar — om inte vårdtiderna förlängs och vårdens innehåll förbättras — klarar vi inte detta. Vad har statsrådet för konkret besked att ge kammaren på den punkten?
Herr talman! Det saknas vårdenheter, säger Sten Andersson. Göte Jonsson går också in på frågan om vård. Låt mig tala om att kommuner och landsting har ansvaret för att inrätta behandlingshem och vårdinstitutioner. Det utgår statsbidrag till denna verksamhet. Det finns alltså inga statliga institutioner. Jag utgår från att både Sten Andersson och Göte Jonsson i sina hemkommuner och hemlandsting verkar för fler behandlingshem, fler LVM-platser. Vi behöver verkligen sådana platser i den här akuta situationen. Vi startade i måndags en mycket omfattande informationskampanj, som skall pågå under de närmaste två åren. Den börjar med en allmän del, riktad till en bred allmänhet. Precis som här sades finns smittan nu inte enbart i speciella grupper med riskbeteende. Den finns också bland andra. Kampanjen kommer att bedrivas i olika faser. I april kommer det att ske en inriktning på de prostituerade och deras kunder, som det är verkligt angeläget att vi når. I ett senare skede på senvåren kommer vi att rikta oss framför allt till ungdomar. Jag tycker att det är viktigt att vi i olika faser har olika inriktning på den informationskampanj som nu har startat och som aidsdelegationen helt har ställt sig bakom. I den delegationen finns samtliga politiska partier företrädda. När det gäller vården utgår jag från att herrarna gör betydande insatser i sina hemkommuner och hemlandsting. hindra spridning av hindra spridning av aids genom prostituerade
Herr talman! Jag förutsätter att både herrarna och damerna i den här församlingen gör allt de kan för att förhindra att den här sjukdomen sprider sig. Men vi får inte hamna i en debatt om vem som skall starta byggnationen av vårdenheterna, utan vi måste se till att de byggs snabbt. Skall människor sätta någon tilltro till dels den kampanj som i dagarna har startat här i Sverige, dels de enorma kampanjer som bedrivs utomlands, är det ytterst angeläget att vi visar att vi tar denna fråga på allvar. Låt inte debatten om vem som skall bygga — staten eller kommunerna — leda till en försening av en lösning på problemet. Den här situationen är synnerligen akut och måste åtgärdas snarast. Till sist, herr talman, håller jag helt med statsrådet om att de män som använder de prostituerade kvinnorna bara är att förakta.
Herr talman! Det har fallit på min politiska lott att verka i Sveriges riksdag. Jag har inte säte och stämma i vare sig kommun eller landsting hemma. Jag har uppgett hoppet när det gäller att enbart lita till kommuner och landsting för att få fram snabba åtgärder. Jag vädjar till statsrådet: Ta initiativ! Här behövs initiativ på riksplanet för att vi snabbt skall kunna fylla behovet av vårdplatser. Det går inte att bara hänvisa till kommuner och landsting. De har visserligen det formella ansvaret nu, men beslutsordningen är trög, och vi måste från regering och riksdag ta ett större ansvar och se till att det händer någonting nu. När det gäller LVM vill jag fråga: Är statsrådet beredd att verka för att man får en uppstramning av lagen så att vi i ett tidigare skede kan hindra den fortsatta prostitueringsverksamheten? Detta är en mycket angelägen fråga. Vi får inte vänta.
Herr talman! Jag kan försäkra både Göte Jonsson och Sten Andersson i Malmö att jag tar initiativ. Jag för diskussioner med både kommuner och landsting, och jag går så långt jag kan gå enligt den grundlag vi har och de bestämmelser som gäller utan att gå in på någon form av ministerstyre. Jag är mycket engagerad i mina kontakter. Det utgår också ett speciellt statsbidrag för att ge möjlighet att påverka utvecklingen. När det gäller LVM-lagen är det underligt att Göte Jonsson frågar mig. Vi har en socialberedning som har fått direktiv för sitt arbete, och jag utgår från att den före halvårsskiftet skall lägga fram förslag till förbättringar av LVM-lagen. Jag tycker inte den är bra — den är en politisk kompromiss — men jag förväntar mig ett bra förslag.
Herr talman! Statsrådet säger att hon går så långt hon kan gå utan att bli beskylld för ministerstyre. Vi kan då konstatera att statsrådet, eller rättare sagt myndigheterna i Sverige, inte har någon möjlighet att akut ingripa mot de personer som medvetet eller omedvetet för smittan vidare. Jag tycker mycket illa om att det skapas fler lagar i vårt samhälle, men är det någon gång befogat att skärpa lagstiftningen så måste det vara just i detta — Prot, 1986/87:90 fall, framför allt med tanke på den enorma kampanj som statsrådet har 19 mars 1987
Herr talman! Jag tackar statsrådet för beskedet om LVM.

Jag vill inte ha ministerstyre. Det har jag inte efterlyst, men vad jag efterlyser är mera konkreta åtgärder från centralt håll. Vi har under mycket lång tid, Gertrud Sigurdsen, diskuterat denna fråga i riksdagen och vi har under ett par års tid kunnat konstatera att det inte fungerar bra. Det är därför jag menar att det nu är dags att gå in med ytterligare initiativ och åtgärder från regeringens sida. Regeringen kan vid behov helt enkelt komma till riksdagen och begära ändring i lag, så att vi får en övergripande ordning och kan komma till rätta med bristerna inom vården av missbrukare.
Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att föreslå aidstest av invandrare från särskilt starkt smittade områden redan vid ankomsten till vårt land. Jag finner det angeläget att invandrare från högriskområden erbjuds HIV-test. Vid flyktingmottagningar görs detta i dag.
Mot bakgrunden av den stora informationskampanj rörande aids, som nu har igångsatts, syns det än mer angeläget att också vidta mer effektiva åtgärder mot spridandet av den farliga sjukdomen. Är socialministern beredd att föreslå aidstest av invandrare från särskilt starkt smittade områden och detta redan vid ankomsten till vårt land?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men det är inte helt tillfredsställande. Det räcker inte med att invandrare, särskilt från riskområdena, erbjuds HIV-test — de måste ju också underkasta sig det. Jag tycker det är motiverat att man har ett obligatoriskt krav på alla invandrare att underkasta sig ett HIV-test. Det kan visserligen sägas att det är ett intrång i den personliga integriteten, men i det här fallet tycker jag det är motiverat. Det är inte värre än att att man måste vaccinera sig mot allt mellan himmel och jord när man far till vissa länder. Aids är ju ännu allvarligare än de sjukdomar som man hittills behövt vaccinera sig mot, innan man tar sig in i andra länder. Det är något halvdant över den nu pågående informationskampanjen, om man bara skall prata om aids samtidigt som vi tar emot människor från högriskområden utan att begära att de underkastar sig ett aidstest. Det är precis som att hälla vatten i ett kar som läcker — det är ineffektivt. Det är väl 47 angeläget att man så snart som möjligt börjar med verkligt effektiva åtgärder. Se på Finland — där har man, med en socialdemokratisk statsminister i spetsen, t.o.m. beslutat att alla som vill komma dit och studera vid högskolor och universitet måste underkasta sig HIV-test. Varför är inte statsrådet beredd att vidta strängare åtgärder än att bara erbjuda HIV-test — att verkligen kräva det?
Herr talman! Jag kan tala om för Hugo Hegeland att aidsdelegationen i går ägnade åtskilliga timmar åt att diskutera en utökning av antalet testgrupper. Det finns anledning att vi använder resurserna så, att vi får den största nyttan av dem. Vi har uttalat oss för att gravida kvinnor och kanske även andra grupper behöver testas. Jag vill samtidigt säga att det enligt svensk lagstiftning inte ges några andra möjligheter än att erbjuda möjligheter till HIV-test. Jag har hittills inte hört någon som har vägrat att ställa upp på det. Men man måste informera en person om vilka test man gör.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletterande upplysningar, som ju är uppmuntrande. Det är självklart att man är medveten om att man måste gå vidare. Det är naturligtvis ett plus med den nu pågående informationskampanjen att den torde underlätta och skapa opinion för längre gående åtgärder, som verkligen blir effektiva. Om det kräver lagstiftning att göra intrång i integriteten, får man givetvis tillgripa det förfarandet — det brukar vi ju inte dra oss för i andra sammanhang när det gäller att rädda liv. Jag litar på statsrådets uttalande att man inom aidsdelegationen i fortsättningen verkligen kommer att ta itu med dessa frågor.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig vad regeringen gör för att påskynda hanteringen av ett ärende om ett planerat säkerhetslaboratorium vid statens bakteriologiska laboratorium — SBL. SBL fick sommaren 1986 ett uppdrag under hand att ta fram ett förslag till en enhet för produktion av viruset HIV. SBL inkom till socialdepartementet den 12 november 1986 med ett förslag till ett säkerhetslaboratorium för detta ändamål. Huset med grund beräknades kosta ca 3,7 milj.kr. och utrustningen ca 6,6 milj.kr. Sedan förslaget prövats gav regeringen den 5 februari 1987 byggnadsstyrelsen i dess egenskap av lokalhållare åt statliga myndigheter i uppdrag att projektera byggnadsobjektet t.o.m. bygghandlingar. Byggnadsstyrelsen är väl medveten om att projekteringsarbetet måste ske snabbt. När byggnadsstyrelsen har kommit in med ett färdigprojekterat förslag — vilket beräknas ske under våren 1987 — föreligger erforderligt underlag för ett beslut av regeringen i frågan om uppförande av säkerhetslaboratoriet och om anskaffande av den behövliga utrustningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Jag skall inte ge mig in på en diskussion om historieskrivningen i denna fråga. Det är alldeles klart — det framgår av Läkartidningen och andra tidningar — att många av dem som har varit inblandade i detta projekts historia har uppfattningen att ärendet på ett oförlåtligt sätt har fördröjts i regeringskansliet under en mycket lång tid och att det fortfarande fördröjs i byggnadsstyrelsen. Jag uppfattar svaret så, att statsrådet med all kraft avser att verka för att detta projekt kan föras i hamn inom kortaste möjliga tid.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om vilka kunskaper och/eller erfarenheter jag stöder mig på när jag uttalat mig för särskilda flickklasser i skolan som ett sätt att främja jämställdhet. Det råder enighet om att ett sätt att främja jämställdheten är att försöka bryta det könsbundna studieoch yrkesvalet och den könsuppdelade arbetsmarknaden. Skolan skall enligt läroplanen verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Trots målmedvetna ansträngningar från myndigheter, organisationer och enskilda har vi emellertid fortfarande en skola som är starkt könsuppdelad med pojkar på linjer med teknisk inriktning och flickor på vårdoch konsumtionslinjer. På den fyraåriga tekniska linjen och på naturvetenskapliga linjen har dock skett en märkbar könsutjämning sedan början av 1970-talet. Åtskillig forskning visar på att flickor och pojkar särbehandlas från första klass. Flickorna är vanligtvis tidigare skolmogna och kräver på så sätt mindre uppmärksamhet. Såväl svenska som utländska undersökningar visar att pojkarna i klassen upptar lärarens tid mer än flickorna både på grund av att pojkarna stör mer och på grund av att de behöver mer hjälp. Lärare tilldelar flickorna en passiv roll, medan pojkarna får mycket mer frihet och uppmuntras på så sätt att komma med egna idéer och uppslag. Flickornas möjligheter att få kunskaper och ett självförtroende när det gäller t.ex. fysik, datalära och teknik försvåras alltså ofta av pojkarnas tendens att ta över. Mot bakgrund av bl.a. dessa fakta beslöt riksdagen 1985 om statsbidrag till sommarkurser i teknik för flickor. Enligt skolöverstyrelsens utvärdering är erfarenheterna från dessa kurser mycket positiva. Den projektverksamhet som arbetsmarknadsdepartementet finansierar i syfte att bl.a. stärka kvinnornas ställning i arbetslivet visar att det ofta är nödvändigt att under kortare eller längre tid samla flickor eller kvinnor för sig, så att de får tid och möjlighet att bygga upp de kunskaper och det självförtroende de behöver för att hävda sig i sammanhang där män traditionellt dominerar. Dessa erfarenheter gäller såväl inom arbetslivet som i skolan. Jag är medveten om att flickornas antal på vissa otraditionella utbildningslinjer, t.ex. verkstadsteknisk eller processteknisk linje, på många orter är för litet för att rena flickklasser skall kunna bildas. Enligt min mening är det då viktigt att man åtminstone placerar de flickor som finns i samma klass, så att de får utgöra en grupp som kan stötta varandra vid behov. Jag har uttalat mig för att särskilda flickgrupper ibland kan vara värt att pröva inom vissa ämnen. Mot bakgrund av att det i dag finns hundratals enkönade gymnasieklasser med bara pojkar, har jag svårt att se att särskilda flickklasser som kan bidra till en könsutjämning inom t.ex. det tekniska området skulle vara särskilt anmärkningsvärt.

Herr talman! Det kan inte vara sant. Anna-Greta Leijon kan inte ha sagt så. Det var min första reaktion. När det sedan stod klart att arbetsmarknadsministern verkligen hade sagt så, undrade jag vad som hänt med ”min” kloka arbetsmarknadsminister. Jag säger min med citattecken för säkerhets skull. Om man skulle kunna ha en favoritminister i motståndarpartiets regering, skulle Anna-Greta Leijon vara det. Att det finns reaktionära drag och yttringar i alla partier har jag alltid sagt, inte minst i det socialdemokratiska partiet. Men att det skulle finnas sådana inslag i Anna-Greta Leijons politiska personlighet var en nyhet. Nu kanske man skall titta litet närmare på det svar jag har fått, och jag ber att få tacka för att det är så utförligt. Det är klart att det ger en litet annan bild än den man fick av det uttalande som trumpetades ut i pressen. Jag tycker dock, och det måste ändå sägas här: Tack och lov, att flickskolan är borta och att gossläroverken är borta! Vi skall komma ihåg att grundskolan bygger på den sammanhållna klassens princip, dvs. att alla slags begåvningar skall stimulera varandra. Varför skulle det då inte gälla pojkbegåvningar resp. flickbegåvningar? Vi skall stimulera varandra, och pojkarna skall bli stimulerade av flickorna. Med anledning av det sätt på vilket svaret är utformat vill jag fråga Anna-Greta Leijon: Är det egentligen inte för det första föräldrarna vi skall ta itu med? Och är det inte för det andra lärarna som vi måste ta itu med — lärare, skolledare och all personal i skolan? Jag kanske skall uttolka svaret även på det sättet.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för det som jag uppfattade som komplimanger från Alf Wennerfors. Ja, visst skall man ta itu med föräldrarna och lärarna. Vi skall bilda opinion för ett jämställdhetsarbete, men vi vet alla att det tar mycket lång tid. Jag tycker också att det är mycket bra om pojkar och flickor kan, som Alf Wennerfors säger, stimulera varandra i skolarbetet. Men problemet är, som jag redovisade i mitt svar, att det faktiskt är vetenskapligt och erfarenhetsmässigt dokumenterat, i Sverige och på andra håll, att den stimulansen ofta saknas. Däremot finns det en dominans från pojkarnas sida över flickorna. Ibland måste vi arbeta med många olika metoder för att nå fram till jämställdheten. Den gamla flickskolan hade väldigt många negativa effekter, det håller jag gärna med om, och den var på många sätt en trist skola. Men det fanns ändå vissa saker i hur den fungerade som vi kanske borde fundera över om vi inte skulle kunna klä i en modernare skepnad och skapa en stimulans för flickor på områden där vi gärna, både Alf Wennerfors och jag, vill se dem bredda sitt yrkesval. Jag tycker att det har varit spännande med den diskussion som vi har nu, och jag tror att den för jämställdhetsarbetet framåt.
Herr talman! I och för sig var det ett väldigt tokigt uttalande som arbetsmarknadsministern kom med, men det var ändå väldigt bra, för det satte i gång debatten igen. Det tror jag är utmärkt för jämställdheten. Men, snälla arbetsmarknadsministern, om man skapar flickklasser vid vissa tillfällen, under en termin eller liknande, eller flickgrupper, går man tillbaka till en gammal princip. Är det egentligen inte läraren som vi skall utbilda till att stimulera både flickor och pojkar? Eller rättare sagt: Läraren skall stimulera alla begåvningar som finns i en klass, för många behöver en särskild stimulans. Är jag då helt negativ till detta med flickklasser? Nej, inte när flickorna är vuxna. Det är därför jag inte säger nej exempelvis till kvinnoförbund inom politiska organisationer. De har drabbats av detta under sin uppväxttid i både hemmet och skolan och måste ta igen det. Därför är det bra med politiska kvinnoförbund. Men i skolan? Jag vägrar — jag tycker det är gammaldags!

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att läromedlet ”Litteraturhistoria för gymnasiet” inte, enligt frågeställaren, håller för en granskning ur jämställdhetssynpunkt. Den ordning som för närvarande råder i fråga om läromedel är den att förlagen producerar läroböcker och andra läromedel med utgångspunkt i de gällande läroplanernas allmänna riktlinjer och kursplaner. Statens institut för läromedelsinformation fastställer s.k. basläromedel. Kravet för ett fastställande är att läromedlet i fråga följer de huvudmoment och det innehåll som finns upptagna i kursplanerna. Alla läromedel i samhällsorienterande ämnen objektivitetsgranskas dessutom av läromedelsnämnden. I objektivitetsgranskningen ingår att se om framställningen är förenlig med de mål och riktlinjer som anges i gällande läroplaner. Detta innebär självfallet också en granskning ur könsrollssynpunkt. De enskilda skolorna och kommunerna beslutar vilka läromedel de skall använda. Varken regeringen eller myndigheterna bestämmer sålunda över den närmare utformningen av läromedlen eller vilka läromedel som skall användas. Jag är samtidigt medveten om att en del läromedel uppvisar brister ur jämställdhetssynpunkt. Situationen har, sett över litet längre tid, visserligen förbättrats men mycket återstår att göra. Jag vill i detta sammanhang nämna att statens läromedelsnämnd låter utföra s.k. temagranskningar av läromedel även i andra ämnen än de samhällsorienterande. Enligt vad jag erfarit har läromedelsnämnden nyligen beslutat genomföra temagranskning från könsrollssynpunkt av läromedel i litteraturhistoria. T årets budgetproposition aviseras också en särskild utredare som skall få i uppdrag att se över bl.a. läromedlens utformning och innehåll samt läromedelsgranskningen. Arbetet för jämställdhet är, såväl när det gäller läromedel som på de flesta andra områden, en fråga om bl.a. opinionsbildning. Läromedelsförfattare, lärare och andra som i kommunerna beslutar om inköp av läromedel måste väckas till större medvetenhet om att kvaliteten på läroböcker också handlar om i vilken mån de tillgodoser rimliga könsrollsaspekter.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Anna-Greta Leijon för svaret. Vilka är det som formar samhället i morgon? Det är så klart våra barn och ungdomar. Då är det viktigt vilka förebilder och vilken verklighetsbeskrivning vi ger dem. Jag brukar granska barnlitteratur ur bl.a. jämlikhetssynpunkt. Det jag oftast brukar hitta är könskonserverande beskrivningar av mer aningslös art. Men denna bok, Litteraturhistoria för gymnasieskolan, överträffar det mesta. I den har man helt enkelt valt att inte ta med kvinnliga författare. Orsaken skulle, enligt en man på biblioteksförlaget vara hänsyn till kvinnliga författare, som då skulle slippa att bli jämförda med sina duktiga manliga kolleger! Jag anser att det här inte är fråga om en aningslöshet utan om en medveten verklighetsförvrängning, dessutom direkt oförskämd och ohederlig. Trots att vi har en jämställhetsminister och en JämO samt riktlinjer innebärande att skolan skall granska läromedel ur jämställdhetssynpunkt kan alltså ett läromedel behäftat med så stora brister ur objektivitetssynpunkt bara passera.

Herr talman! Får jag bara säga att detta understryker att det verkligen är viktigt att man gör en sådan temagranskning av litteraturhistorien som läromedelsnämnden nu har beslutat om. Vad den skall resultera i är det för tidigt att uttala sig om, men det måste bl.a. kunna leda till att man förklarar att vissa läromedel på detta område inte håller.